Herr talman! Herr Raneskog frågade mig om regeringen mycket snart kan ge fiskarbefolkningen besked om hur det skall bli med det svenska fisket i framtiden. Herr Åberg har redan belyst de problem som vi i det sammanhanget i första hand kommer att stå inför, nämligen hur vi skall kunna skapa så gynnsamma villkor som över huvud taget är möjliga när det gäller att få fiska i framtiden. Det är ju det frågan närmast gäller vid diskussionerna på det internationella planet. När jag talade om vad som kan komma att hända i fråga om bl.a. utflyttning av fiskegränser i Nordsjön påpekade jag att ingenting var omedelbart förestående på den punkten såvitt vi nu kan bedöma.

Mitt uttalande beträffande 1964 års konvention grundar sig på att vi i Storbritannien har klargjort hur vi ser på denna konvention och att den brittiska regeringen därvid förklarat sig vara medveten om våra synpunkter. Mot den bakgrunden är det naturligt för mig att tolka frågan om 1964 års konvention som jag gjort. Regeringen försöker alltså att vid varje tillfälle — såväl på havsrättskonferensen som i andra internationella sammanhang — på bred front verka för det som måste vara regeringens uppgift, nämligen att bevara möjligheten för de svenska fiskarna och för den svenska fiskerinäringen att även i framtiden få utnyttja sina internationella vatten. Som herr Raneskog vet sysslar vi också med de andra problem som finns på fiskerinäringens område. I gott samförstånd med fiskarnas egna organisationer vill vi inom fiskerikommittén verka för att fiskarbefolkningen skall kunna gå en tryggad framtid till mötes. Det besked jag i dag kan ge är alltså att vi tillsammans med fiskarna själva gör vad som över huvud taget är möjligt för att — såsom en slutprodukt av allt som nu pågår på fiskerinäringens område - komma fram till en situation där de som i framtiden skall ägna sig åt fiske skall veta att detta kan ge dem en tryggad försörjning.
Herr talman! Jag är tacksam för jordbruksministerns komplettering nu. När det gäller Norge vill jag gå tillbaka till det svar jordbruksministern har lämnat. Där sade han: ”Regeringen har fortlöpande kontakter med den norska regeringen i denna fråga, och vi har fått försäkringar om att man från norsk sida inte kommer att utestänga de svenska västkustfiskarna från deras traditionella fångstplatser i Nordsjön.” Jag är intresserad av att veta i vilken form sådana försäkringar givits. Har de lämnats vid muntliga underhandlingar, eller föreligger här ett kontrakt? Jag tror att det är ganska viktigt att vi får veta bakgrunden till detta. Vi bör inte ligga i allmänna underhandlingar som kan glida åt något för oss oönskat håll allteftersom det tryck som så småningom kommer att drabba oss inom fiskerinäringen ökar, vilket ju herr Åberg erinrade om.
Herr talman! Jag vill fråga jordbruksministern: Är det inte en aning farligt att utan vidare hålla fast vid vår egen tolkning när det gäller 1964 års konvention? Jag är klar över att vi gärna vill tolka den så att den gäller till år 1986, men kan vi göra det enbart mot bakgrunden av att man i Storbritannien har sagt att man förstår att vi tolkar konventionen på detta sätt?

Herr talman! Om det sista vill jag säga till herr Åberg att jag tycker att det är betydligt farligare om vi själva ifrågasätter vår egen tolkning. Vi har redovisat hur vi vill tolka den överenskommelse som ligger inom ramen för konventionen och har alltså gjort den brittiska regeringen medveten om vår syn på tolkningen av det hela. Det är ju inte bara i fiskefrågor som vi skall umgås med varandra, och detta är så långt som vi kunnat driva det här resonemanget. Jag tycker att det är utomordentligt angeläget att vi inte själva demonstrerar någon tveksamhet på den här punkten. Jag tror att det är den bästa hållning som vi f. n. kan inta i det sammanhanget. Det innebär inte att vi skall underlåta att göra allt i andra sammanhang som kan vara nödvändigt i händelse av att något skulle inträffa som vi inte tycker oss ha anledning att räkna med, om jag får uttrycka mig så.

Dessa deklarationer har den norske chefsförhandlaren, minister Evensen, upprepat i offentliga tal som han hållit. För icke så länge sedan skymtade vi att en representant för den norska delegationen på havsrättskonferensen också hade gett uttryck för att det var en sådan lösning för svenskt vidkommande som man avsåg, en lösning som skulle ge möjlighet för de svenska fiskarna att fortsätta att fiska på sina traditionella vatten. Med andra ord: Vi försöker i alla sammanhang att få fastslaget att de vatten där vi traditionellt har fiskat skall vi även i fortsättningen få utnyttja.
Herr talman! Jag är tacksam för i synnerhet den senare delen av herr statsrådets svar till mig. Det är värdefullt att det blev sagt att även om man håller fast vid sin egen uppfattning — vilket man bör göra — och arbetar utifrån den, får man inte bara förlita sig på den och låta tiden rinna i väg. När havsrättskonventionen är tagen kan man då kanske stå inför det faktum att man blivit lurad. Man bör under tiden arbeta även från andra förutsättningar så att man inte hamnar i en fälla. Jag tror att det var värdefullt att statsrådet sade ifrån att man arbetar utifrån båda förutsättningarna.

Herr talman! De trafikpolitiska frågorna väcker alltid stort intresse i riksdagen, där utskottet även i år haft ett mycket stort antal motioner att behandla. Detta intresse möter vi också som riksdags-, landstingsoch kommunalmän. var helst vi träffar människor på möten och konferenser eller mera privat. Trafikpolitiken ägnas även stor uppmärksamhet i dagstidningarna och i facktidskrifter av olika slag. Det är naturligt. eftersom trafiken, och närmast då tillgången till goda kommunikationer, är något som berör människans vardag och som påverkar hennes miljö. Särskilt starkt accentueras detta för dem som bor i glesbygd och med långa avstånd till arbete och service. Bilismen är även beroende av goda och bra underhållna vägar, en bra trafikrytm osv. Många har klagat på 1963 års trafikpolitiska beslut och angett det såsom orsak till dagens besvärliga situation. Beslutet innebar dock flera fördelar i form av borttagande av krångliga bestämmelser och en liberalisering på flera områden. Man förutsåg då inte den kraftiga urbaniseringen med på många håll vikande befolkningsunderlag och den starkt framväxande privatbilismen. Kostnadsansvarets utformning har också lev ull icke önskade effekter på fördelningen av trafikmedel. Undan för undan har behovet av ett mera samhällsekonomiskt synsätt på trafiksektorn vuxit fram, och mer och mer har det stått klart att en omprövning måste ske av 1963 års trafikbeslut. En samordning och styrning av utvecklingen på trafikområdet har också känts angelägen. För den skull har flera olika utredningar tillsatts och arbetat under förutsättningen att åstadkomma bättre planering för Traftikpolitiken Trafikpolitiken ett väl fungerande transportsystem. Flera av dessa utredningar har fram ” lagt sina förslag som nu är föremål för översyn inom kommunikationsdepartementet. Grunden kan man säga är lagd i och med den regionala trafikplaneringen, där länsstyrelserna inventerat och kartlagt trafikbehovet samt framlagt sina förslag till planering av trafiken.

Med hänsyn till detta ansåg de socialdemokratiska ledamöterna i trafikutskottet att det inte denna gång fanns anledning att mera i detalj gå in på en behandling av förslag och yrkanden i de olika motionerna. Vårt förslag vann ej gehör vid utskottets behandling, och det är anledningen till att vi nu har två socialdemokratiska reservationer. Jag vill understryka att det inte är fråga om nonchalans eller undervärdering av de förslag och synpunkter som kommit fram i motionerna, utan att vi anser att dessa detaljdiskussioner kan sparas tills propositionen ligger på bordet. Vi har därför nöjt oss med att i reservationen nr 1 göra några uttalanden av mera allmän och principiell innebörd. I reservation nr 3 utvecklar vi vår principiella syn på järnvägsfrågorna i Övrigt. och herr Rosqvist kommer senare under debatten att bl.a. beröra järnvägens roll i trafikförsörjningen. I reservationen nr I understryker vi att riktlinjerna för det trafikpolitiska handlandet måste utgå från ett samhällsekonomiskt synsätt. Inte minst behovet av en mera markerad energihushållning ställer stora krav på samordning och styrning av de olika trafikmedlen för rationellare kommunikationer. Vi betonar också att transportresurserna skall medverka till en utjäm ning av de sociala och ekonomiska skillnaderna mellan olika delar av landet och mellan olika grupper av människor. Oftast kommer de boende i glesbygden i kläm då det sviktande trafikunderlaget tvingat fram en utglesning av trafikmedlen samtidigt som människornas närservice försvunnit. Det är särskilt de äldre och ensamboende som drabbats av detta. Det föreligger nu ett allsidigt underlag för en kommande trafikpolitisk proposition. Vi understryker härvid angelägenheten av en samlad redovisning för de regionala trafikplanerna och de transportmönster som växt fram i anslutning till detta planeringsarbete. Vi anser att riktlinjer bör framläggas för hur den regionala trafikplanceringen skall bedrivas. Det är av särskild vikt att dubbelinvesteringar undviks och att konkurrensaspekten tonas ned till förmån för lösningar som ger rationell arbetsfördelning och ett tillfredsställande kapacitetsutnyttjande. Vi önskar befrämja utvecklingen av den kollektiva trafiken, göra den mera attraktiv och därigenom utjämna ekonomiska och sociala skillnader mellan olika grupper av människor. Därvid bör de handikappades situation speciellt uppmärksammas. Flera av de krav som framställts i motionerna kommer att övervägas i den trafikpolitiska propositionen, och vi förutsätter att de i görligaste mån blir tillgodosedda. Till övriga förslag och yrkanden blir det anledning att återkomma när propositionen har framlagts. Men eftersom luftfartens roll i trafikpolitiken inte närmare berörs i vår reservation, vill jag ändå säga att flyget självklart har en betydelsefull uppgift att fylla i den interregionalz trafiken. Som jag tidigare erinrat om föreligger förslag till särskild planeringsordning för flygplatserna, där behovet av nylokaliseringar och utbyggnader föreslås bli tillgodosett med beaktande av den regionala utvecklingsplaneringen och den fysiska riksplaneringen. I fråga om de i motionerna framlagda önskemålen om att vissa flygplatser skall få ställning som statliga primärflygplatser har ju lufttartsverket hos regeringen begärt att lönsamhetsbedömningarna skall ses över. Verket anser att dessa frågor måste bedömas även från regionalpolitiska och samhällsekonomiska synpunkter och att det ankommer på andra statliga organ och på kommunala myndigheter att göra detta. Glädjande är att konstatera att chartertrafiken på Sturup har ökat genom de stimulansåtgärder som satts in.

Herr talman! I utskottets betänkande pekas särskilt på det livliga utredningsarbete som kännetecknat det trafikpolitiska området under de senaste åren. Vi har gjort samma påpekande i vår motion nr 422 ull riksmötet 19735/76. Men vi har också sagt att när en del av dessa utredningar nu har lagt fram sina förslag och dessa har varit eller är föremål för remissbehandling finns det all anledning att partierna i riksdagen inte bara ger sin syn på trafikpolitiken i stort i likhet med tidigare år Trafikpolitiken Traftikpolitiken utan också kommenterar de utredningsförslag som är lagda och som man har synpunkter på. Enligt vår uppfattning borde det vara till fördel för regeringen i dess propositionsskrivande. I det här sammanhanget kan man väl bara beklaga att den utredning som spelar en rätt väsentlig roll för trafikpolitiken, den s.k. periodkortsutredningen, ännu inte.har redovisat sit slutgiltiga förslag. Det är nu med en viss otålighet som man avvaktar detta förslag, och givetvis också den trafikpolitiska propositionen, som det nu under en tid har talats om. Vi från vpk har i våra tidigare motioner ofta framhållit att vi hela tiden varit motståndare till det som kallas 1963 års trafikpolitik och den konkurrensmentalitet som låg i det beslutet. Nu talas emellertid alltmer om planering och styrning i trafikpolitiken. Alla partier är väl inte beredda att acceptera det; i varje fall understryker moderaterna i sin motion att trafikpolitiken även fortsättningsvis i största möjliga utsträckning bör styras av fri konkurrens och prisbildning. Vpk har i sin kritik av den nuvarande trafikpolitiken framhållit att det är tveksamt om den verkligen gör skäl för sitt namn. Vad vi därmed menat är att den övergripande målsättningen varit vagt och oklart formulerad, att några styrningsmekanismer inte har funnits utan att det i Stort sett varit fråga om en anpassning till den framstormande bilismen. Riksrevisionsverket gör sig i sitt remissvar över de olika utredningarna till tolk för samma tanke. Verket säger att ”förekomsten av en trafikpolitik har hittills haft en liten inverkan på transportsektorns faktiska utveckling. I stället har den tekniska utvecklingen — framför allt fordonsutvecklingen — varit avgörande för transportsystemets utseende. Planeringen inom transportsektorn har byggt på hittillsvarande trender och därmed inneburit en anpassning till denna utveckling.” Riksrevisionsverket framhåller också att behovet av en aktiv trafikpolitik med faktiska möjligheter att påverka transportsystemets framtida utformning har förstärkts. Det motsvarar väl ungefär vad vi menar när vi kräver brytning med den marknadsfilosofi som :präglar 1963 års trafikpolitik och en ökad planering och styrning av de trafikpolitiska åtgärderna. Det av trafikpolitiska utredningen föreslagna inrättandet av en central trafikplaneringsnämnd har i det här sammanhanget ett särskilt intresse. Det är ett förslag som fått ett övervägande positivt mottagande. Utredningen har för sin del sagt att nämnden i första hand skall ha anvisnings och utredningsuppgifter i anslutning till den fortsatta regionala trafikplaneringen. Den avses vidare bereda frågor som hänger samman med trafiksvaga bandelar liksom med tillståndsfrågor för den yrkesmässiga landsvägstrafiken. Frågan är väl ändå om inte den här nämnden borde få en starkare ställning än vad utredningen förutsatt. Den borde få en central uppgift i den övergripande trafikplaneringen och bli det organ som Övervakar trafikpolitiken med utgångspunkt i samhällets intressen. Det område där det verkligen finns utrymme för planerings och styr ningsåtgärder är ju när det gäller relationerna mellan trafik på landsväg och järnväg. Vi har för vår del sagt att ett viktigt inslag i den trafikpolitik som är grundad på samhällsekonomiska överväganden måste vara att föra över trafik från landsväg till järnväg. Vi har krävt ett program med detta syfte. Ett sådant program skulle, menar vi, kunna innehålla åtgärder för t.ex. inskränkning av långtradartrafiken, där goda möjligheter finns till utnyttjande av järnväg och en sänkning av fordonslängden till 18 meter. Enligt prognoserna skall de långväga lastbilstransporterna öka dubbelt så snabbt som det totala transportarbetet. Järnvägens andel skall minska från 62 26 år 1970 till 40 946 år 1990. Lastbilarna skall öka både vad gäller andel och volym. Detta är en utveckling som skulle få negativa följder inte bara från miljö och trafiksäkerhetssynpunkter utan även då det gäller energihushållning och samhällsekonomi i dess helhet. Det är mot denna bakgrund som man har att ta ställning. Trafikpolitiska utredningen har inte uttryckt sig så kategoriskt som vi har gjort i våra motioner, men däremot har utredningen angett ett perspektiv som innefattar ett från samhälleliga synpunkter ökat utnytt Jande av järnvägen. Det är väl ingen hemlighet att direkta regleringsåtgärder därvid har diskuterats i utredningen. Vad man stannat för är emellertid att jämsides med ett förslag om införande av en speciell tariff för standardlaster i linjetrafik — fram och åter — föreslå en sänkning av högsta tillåtna längden för fordon och fordonståg från 24 till 18 meter. Utredningen menar att åtgärderna på taxesidan vid SJ och i fråga om fordonslängden skall komplettera varandra och ge en förstärkt effekt. Från detta förslag gäller vissa undantag. De rör lastbilstransporter av rundvirke liksom lastbilstransporter över huvud inom stödområdet. Dessutom förutsätts att dispens skall erhållas för långt och odelbart gods. Man kan alltså säga att förslaget som sådant är ganska moderat. Trots detta har det inte särskilt tilltalat moderaterna. De har bättre förståelse för åkerinäringen och stora delar av näringslivet som fört en våldsam kampanj mot förslaget. Våldsamma prishöjningar skulle bli följden av detta, har man sagt. Kostnadsökningar på 30 26 har nämnts. Men också andra röster har gjort sig hörda inom näringslivet. De menar att längdbegränsningen inte alls kommer att få dessa konsekvenser. I det här resonemanget är det väl inte möjligt att helt gå förbi kostnadsansvarsproblematiken, som f. n. utreds. Enligt SJ betalar t.ex. en 24 meters lastbil med hänsyn till den allmänna prisutvecklingen reellt sett i dag inte mer än drygt 50 96 av vad som betalades 1955. Om man betraktar förslaget om 18 meter som en pålaga för landsvägstrafiken, tycker jag man bör ha detta med i bilden. Det här förslaget har varit det mest uppmärksammade av utredningens förslag, och jag tycker för min del att det skulle vara intressant att veta vilken ståndpunkt partierna har i denna fråga. På vilket ben står de borgerliga egentligen? Det är klart att om man får till stånd en trafikutveckling som för över viss trafik ifrån landsväg till järnväg, så ställer detta ökade krav på SJ:s resurser. Skall järnvägen spela en grundläggande roll i trafik Traftikpolitiken Trafikpolitiken systemet och öka sin andel av den i sin tur ökande totala volymen tunga långväga transporter, så är en successiv men dock relativt snar upprustning av SJ:s tekniska och personella resurser nödvändig. Detta gäller såväl linjekapacitet som rullande materiel och personal.. Trafikpolitiska utredningen pekar på att inemot hälften av SJ:s personal uppnår pensionsåldern under nu löpande tioårsperiod fram till år 1984. Nyrekrytering och utbildning måste nu ske kontinuerligt och i ökande omfattning, om SJ skall motsvara de krav som framtiden ställer på företaget. Ett i verklig mening omfattande forsknings-, utvecklings och tillverkningsarbete inom den kollektiva transportsektorn i stort kan enligt vår uppfattning vara en positiv faktor i många avseenden. Vi har bl.a. pekat på detta i våra sysselsättningspolitiska motioner.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 De förslag som utredningen presenterat innebär i stort att man, som jag förut sade, inför en speciell tariff för standardlaster i linjetrafik, föreslår en sänkning av godstaxan på långa och medellånga avstånd samt ändrar persontaxan så att medellånga och långa resor blir proportionsvis billigare. Dessutom föreslås ett nytt rabattkort, som skulle berättiga till 50 96 rabatt för tre tur och returresor i andra klass och förslagsvis kosta 100 kr. När det gäller de förslag som i detta avseende lämnats i delbetänkandet har utredningen utgått ifrån oförändrat kostnadsansvar. De framlagda förslagen ligger väl i linje med vad som angetts i utredningsdirektiven. Med hänvisning till vad som sagts om kostnadsansvaret har emellertid ingen ställning i och för sig tagits till taxenivån. Förslag om radikal sänkning av SJ:s taxor för att därigenom föra över trafik till SJ saknas följaktligen. Naturligtvis skulle det ha varit önskvärt att utredningen kunnat föreslå en ordentlig sänkning av taxorna vid SJ. Vi betraktar nämligen prissättningen på resor och transporter som ett viktigt medel för att påverka trafikutvecklingen. Förhållandet är ju också det att den breda allmänheten uppfattar det som dyrt att resa med SJ. Den förda taxepolitiken har i alltför liten utsträckning medverkat till att föra över trafik från landsväg tilljärnväg. Utrymme finns. Som generaldirektör Lars Peterson framhållit i ett anförande 1974 ligger fortfarande kapacitetsutnyttjandet för järnvägstrafiken som helhet så lågt som vid 32-33 4. Det innebär att den som tar tåget får betala sin egen plats och vtterligare två platser. Jag vill än en gång understryka att vi avvaktar vad periodkortsutredningen kan komma med, men det hindrar inte att SJ kan bedriva försöksverksamhet med sänkta biljettpriser. Inte minst när det gäller inlandsbanan vore det intressant med en satsning på lägre biljettpriser. Såväl i samhällsplaneringen i stort som när det gäller trafikplaneringen har man i hög grad utgått från bilismens behov i vårt land. Investeringarna har satsats på en utveckling av bilismen, på kollektivtrafikens bekostnad. Trafiken är faktiskt ett område där stora investeringar i alldeles ovanligt hög grad styr efterfrågan. Därför är det nu synnerligen viktigt att investeringsverksamheten bedrivs på ett sådant sätt att den gynnar kollektivtrafiken. Det totala persontransportarbetet ökade mellan år 1960 och 1973 med närmare 80 4. Resandet har, för att tala med kommunikationsminister Norling, blivit den snabbast växande sektorn inom den privata konsumtionen. Den här utvecklingen fortsätter utan tvivel. Under denna tid har också privatbilismen ökat sin andel av persontransportarbetet. Inte minst mot den bakgrunden är det nödvändigt att stimulera till investeringar i kollektivtrafikmedel. Vidare måste kollektivtrafiken göras mera attraktiv genom införande av billiga månadskort, bättre turtäthet osv. Kollektivtrafikutredningen har kommit med olika förslag till förbättrade statsbidragsbestämmelser när det gäller byggnationer av olika anläggningar för kollektivtrafik. Detta är givetvis att hälsa med tillfredsställelse. Statsbidrag till underhåll och drift av sådana anläggningar föreslås dock inte, då det tydligen legat utanför utredningens direktiv. Om väsentliga förbättringar skall kunna nås krävs någon form av bidrag till driftkostnaderna för kollektiv tätortstrafik, säger dock utredningen. Dessa frågor har bl.a. tagits upp i vår motion 422. Till detta säger utskottet att man anser frågorna vara angelägna och att de bör ingående: prövas i den beredning som f.n. pågår inom regeringens kansli. Enligt vårt sätt att se måste samhället ta ett ökat ansvar för kollektivtrafiken. Stat och kommun måste betrakta den kollektiva trafiken som en nyttighet och nödvändighet av samma slag som daghem, skolor och sjukhus. Över huvud taget måste detta synsätt prägla de trafikpolitiska åtgärderna, jämsides med en samhällsekonomisk målsättning. Därför ser vi det som positivt och löftesrikt att den trafikpolitiska utredningen slår fast att den samhällsekonomiska målsättningen måste vara den grundläggande för det fortsatta trafikpolitiska utvecklingsarbetet. I ett sådant perspektiv borde då också ligga att de negativa effekter som sammanhänger med bilismens språngartade utveckling måste bekämpas. Bilismens positiva betydelse för många människor behöver därför inte undanskymmas. Enkelt uttryckt måste vi dock få en bättre kontroll över bilismens utveckling. I vpk-motionen 1544 har frågor som rör sjöfartsproblemen tagits upp. I motionen sägs att kostnadsmässigt är sjötransporter vida överlägsna de transporter som sker inom andra trafikgrenar. En jämförelse med lastbilstransporter utfaller till fördel för sjötransporterna vad gäller både kostnadssynpunkter och t.ex. miljösynpunkter. Vi motionärer vill också se en ökad satsning på godstransporter på de inre vattenvägarna. Vi föreslår att riksdagen Trafikpolitiken Trafikpolitiken Med anledning av bl.a. denna motion erinrar utskottet om att trafikpolitiska utredningen också fått uppdraget att utreda frågan om sjöfartens roll i trafikpolitiken. Motivet för uppdraget var den snabba tekniska utvecklingen på sjöfartsområdet och den betydelse sjöfarten har för vår trafikförsörjning. Utskottet menar vidare att de i motionerna upptagna frågorna måste bli aktualiserade i utredningen. Då jag själv har en viss möjlighet att bevaka de här frågorna i det nämnda sammanhanget har jag böjt mig för utskottets mening i detta fall, åtminstone t. v. I motionen 2735 av mig själv m.fl. tar vi upp frågor som rör kollektivtrafik för handikappade och HAKO-utredningens förslag till lösningar av dessa problem. I likhet med utskottet vill jag gärna framhålla angelägenheten av att man får till stånd en bättre anpassning av kollektivtrafiken till de handikappades behov. Vägen till att nå acceptabla lösningar på de problemen är säkert lång. Desto viktigare är det då att man målmedvetet går in för att genomföra olika program som syftar till anpassning till olika grupper av handikappade. Sådana förslag har ju också framförts av HAKO-utredningen. I vår motion har vi ändå understrukit nödvändigheten av ett prioriterings och genomförandeprogram där man bestämmer sig för snabbaste möjliga genomförande av åtgärder som rent tekniskt redan nu går att vidta. En sak som man omedelbart borde ta itu med är att utbilda trafikpersonalen i såväl statliga som kommunala och privata trafikföretag i frågor som gäller t.ex. att handskas med rullstolar. Andra handikappfrågor borde också tas upp I detta sammanhang. Trafikföretagen har till vissa av utredningens förslag visat en positiv inställning, till andra en mera negativ. HAKO-utredningen anser att man genom den av trafikpolitiska utredningen föreslagna trafikplaneringsnämnden skall kunna styra handikappanpassningen. Ansvaret för det direkta genomförandet av denna — det gäller även kostnaderna — skall dock ligga på trafikföretagen. Frågan är om inte detta förhållande kommer att fördröja genomförandet av många viktiga anpassningsåtgärder, som inte anses gå ihop med det företagsekonomiska intresset. Enligt min mening bör staten här ta ett ekonomiskt ansvar. Statliga bidrag bör kunna erhållas för genomförande av handikappanpassade åtgärder. Därigenom borde också en bättre planering av sådana kunna åstadkommas.

Herr talman! Trafikutskottets betänkande nr 18 behandlar den statliga trafikpolitiken. Men det är inte alla trafikpolitiska problem som tas upp i betänkandet — viktiga frågor har uppskjutits till behandling av nästa riksmöte, under hösten. Det gäller frågan om trafiksäkerhet, som är utom ordentligt angelägen. Det gäller frågan om Bromma flygplats, och det gäller också — eftersom vi inte kunde få majoritet för förslaget om behandling i vår — frågan om utbyggnad av Göta kanal. Andra frågor har redan behandlats, i första hand vägfrågorna. Där hänvisar utskottet till sitt betänkande nr 11, som på de två mest väsentliga punkterna antogs av riksdagen efter sju timmars debatt och lottning. Sverige har en föredömlig vägplanering men har saknat en rationell vägpolitik. Genom riksdagsbeslutet lades grunden för en sådan politik. Vi skåll nu äntligen få ett program för den långsiktiga vägpolitiken, så att vägverket slipper ta till de oekonomiska improvisationer som tidigare tvingats fram på grund av bristande överensstämmelse mellan vägplaner och anslagspolitik. Riksdagens vägbeslut innebar också att regeringen fick i uppdrag att utnyttja AMS-medel i sådan utsträckning att ingen som vill och kan syssla med vägarbete skall behöva gå arbetslös. Det är regeringen som har ansvaret för att det också blir på det sättet. | Herr talman! Nästa riksmöte skall få förslag till en ny trafikpolitik, och det är sannerligen på tiden. Den nuvarande trafikpolitiken är alltför bristfällig. Den har inte kunnat uppfylla det centrala kravet att landets olika delar skall få en tillfredsställande trafikförsörjning. I glesbygderna är det, som redan nämnts här, stor brist; det är där svårt att få behovet av kollektivtrafik tillgodosett. I de större städerna har kollektivtrafiken inte fått tillräckligt utrymme för att kunna bli ett slagkraftigt alternativ till privatbilen. Jag vill understryka vikten av att man får en så tillfredsställande kollektivtrafik att behovet att använda privatbil i tätorternas kärnor minskas. 1960-talet var ett mycket dystert årtionde för järnvägarna. En ökande andel av godstrafiken fördes över till landsvägarna. SJ medverkade självt till att föra över persontrafik från tåg till landsväg. Som vi ser det måste den nya trafikpolitiken utgå från sociala, regionalpolitiska och samhällsekonomiska bedömningar. Lika litet som man på det ekonomiska området kan tillåta marknadskrafterna att verka helt oinskränkt. lika litet kan man göra det på det trafikpolitiska området. Liksom det behövs en ramhushållning på den ekonomiska politikens område, behövs det också en trafikpolitisk ramhushållning. Samhället måste ställa upp ramar och garantera en tillfredsställande transportförsörjning. Men — och det är det viktiga — inom dessa ramar skall trafikutövarna inom de olika trafikgrenarna ha möjlighet att i marknadsmässiga former göra sig gällande efter sina förutsättningar. Detta innebär inte att samhället skall ge sig in och detaljreglera trafiken. Vi vill inte ha någon återgång till det regleringssystem som fanns före 1963 och som förde med sig dålig effektivitet och omfattande byråkrati. De värdefulla inslagen i 1963 års trafikpolitik — konkurrensen, trafik till lägsta möjliga kostnad, frånvaro av detaljreglering beträffande godstransporternas fördelning på olika trafikmedel — måste föras vidare in i den nya trafikpolitiken. Den styrning som från samhällets sida är nödvändig skall ske med generella medel och inte genom dvyr och effektivitetssänkande detaljreglering. Trafikpolitiken Trafikpolitiken Här kommer den moderna tekniska utvecklingen till hjälp. Genom den nya enhetslasttekniken med container, lastpallar och lastflak blir det lätt att flytta gods mellan lastbil och järnvägsvagn. Det är därför alldeles förlegat att spela ut landsväg och järnväg mot varandra och säga att antingen skall godset gå på landsväg eller också på järnväg och att vi måste ha ett invecklat regleringssystem för att det skall bli rätt fördelning. Målsättningen måste i stället vara trafik i samverkan, där konkurrensen inte finns mellan lastbil och järnväg utan mellan olika transportföretag som vart och ett använder sjö-, landsvägs och järnvägstransporter i de kombinationer som är mest effektiva från samhällsekonomiska synpunkter. Det är den nya synen på trafikpolitiken, och det är angeläget att vi växer ifrån de gamla förlegade ståndpunkterna att spela ut landsväg mot järnväg. Herr Sellgren kommer senare under debatten att vidare behandla just den frågan. Kommunikationsministern gick tidigare ut med propåer om s.k. räjongbegränsning, dvs. förbud för lastbilar att frakta gods längre än vissa sträckor. Han talade också om möjligheterna att förbjuda transport av vissa varuslag på lastbil. Det var därför nästan sensationellt när de fyra stora riksdagspartierna inklusive socialdemokraterna förra året kunde enas om att säga nej till den tanken. Vpk mälde sig ut och rekommenderade en detaljreglering, och det gör man också i år, som vi hörde av herr Magnusson i Kristinehamn. Utskottet uttalade då, och riksdagen godkände det uttalandet — bakom detta stod alltså de fyra stora partierna — att det inte bör komma i fråga att genom detaljerade regleringsbestämmelser styra över trafiken från landsväg till järnväg utan att samarbetet mellan järnväg och lastbil så långt det över huvud taget är möjligt bör bygga på avtal och inte på regleringar. Vidare var man överens om att snärjande detaljregleringar bör undvikas och att effektiviteten i transportarbetet och kvaliteten på transporttjänsterna bäst främjas genom en i möjligaste mån lika konkurrens mellan trafikmedel och trafikföretag. I år upprepar utskottsmajoriteten dessa synpunkter. men nu är social "demokraterna inte med längre. De har skrivit en reservation med egna rikt linjer som de vill att riksdagen skall ställa sig bakom i en hemställan till regeringen. Från början hade socialdemokraterna den inställningen att eftersom en proposition är aviserad till nästa riksmöte bör alla motioner avslås i avvaktan på den. Den inställningen gick de emellertid ifrån. De vill nu att vissa riktlinjer skall meddelas regeringen, men i dem finns alltså inte förra årets uttalande kvar. Det enda som har någon likhet med förra årets uttalande är att de säger att det finns naturliga förutsättningar för arbetsfördelning och samverkan mellan landsvägs och järnvägstransport. Den fråga som jag vill ställa till de socialdemokratiska reservanterna är denna: Står ni kvar vid förra årets nej till detaljregleringar på detta område? Frågan är så mycket mer motiverad som SJ i sitt remissvar på transportpolitiska utredningens förslag till en sådan samverkan var ganska negativt. Därför tycker man att i år skulle ett uttalande här vara t.o.m. mer nödvändigt än förra året för att klart säga ifrån var riksdagen står i det sammanhanget. Jag är tacksam för att få svar på min fråga, för detta kommer att klarlägga det socialdemokratiska partiets inställning till trafikpolitiken I stort. Herr talman! Innan jag går in på frågan om järnvägarna, som är det verkliga problembarnet i vår trafikpolitik, skall jag något beröra andra problem som tas upp i betänkandet. Det blir kanske anledning att ytterligare återkomma till frågor som tas upp i de över 50 motioner som behandlas i betänkandet, sedan de motionärer vilkas namn finns på talarlistan har framfört sina synpunkter. Jag vill emellertid redan nu ta upp luftfartens problem. I fråga om förhållandet mellan SAS och Linjeflyg hänvisar utskottet till det avtal som nyligen träffats och vill avvakta utvecklingen. Inte heller i fråga om charterflyg har utskottet funnit någon särskild hemställan till regeringen vara motiverad just nu. | I fråga om luftfartens problem över huvud taget anser utskottet att dessa bör prövas av trafikpolitiska utredningen eller i annat lämpligt sammanhang. Frågan har yttertigare aktualiserats genom förslag att flygplatserna i Borlänge, Kristianstad och Växjö skall få ställning som statliga primärflygplatser. F. n. uppfyller dessa flygplatser inte de lönsamhetskrav som ställs, men det gör inte heller de flesta av de nuvarande primära flygplatserna. Det kan te sig egendomligt att det finns en mängd flygplatser som inte har bättre lönsamhet än de här nämnda men ändå får räknas som statliga primärflygplatser, under det att flygplatserna i Borlänge, Kristianstad och Växjö inte får göra det. Luftfartsverket har framhållit att en översyn bör göras av nuvarande riktlinjer för lönsamhetsbedömningar, och utskottsmajoriteten vill att riksdagen skall framhålla för regeringen att förslag härom snarast bör föreläggas riksdagen. Det är mycket angeläget. Tyvärr har reservanterna inte något motsvarande yrkande, men jag hörde av reservanternas talesman, herr Hjorth, att man har förståelse för denna fråga. Även om det inte står i reservationen, hoppas jag att ni är överens med oss om att det är utomordentligt angeläget att det kommer förslag till riksdagen utan dröjsmål; denna fråga får inte förhalas ytterligare. Jag vill uttrycka min glädje över att utskottet har enats om att begära att arbetet på att få en handikappanpassad kollektivtrafik skall påskyndas och att förslag skall föreläggas riksdagen utan dröjsmål. Utskottet är helt . enigt om vikten av att göra allmänna färdmedel allmänna också för dem som är handikappade. Så kommer vi då till frågan om järnvägarna. Det finns alltför många tecken på att något gått snett inom SJ. SJ:s personal utför ett mycket bra arbete, men företagsledningen är fången i ett doktrinärt tänkande som inte har något med modern företagsekonomi att göra. När t.ex. SJ-chefen ena dagen hotar med att minska sin verksamhet på järnvägsnätet, så att 1 800 anställda inte skulle kunna beredas sysselsättning där. under det att han några dagar senare talar om nyanställningar, så måste det vara något fel. När det kommer klagomål på tågförseningar, som f. ö. verkar att öka, möts de med ett hot från SJ att hålla tidtabellerna hemliga. Det visar att det måste komma till stånd en ändring inom SJ. Trafikpolitiken Trafikpolitiken Jag kan ta ytterligare ett exempel. När regeringen lagt fram sitt förslag om nedläggning av åtta bandelar, underkände SJ helt departementets beräkningar och gick ut med en lista på 27 ytterligare järnvägslinjer som skulle kunna vara aktuella för nedläggning. Detta åstadkom både oro och ilska över hela landet, och det resulterade i ett stort antal motioner som behandlas i detta betänkande. SJ-chefen visste att han inte skulle kunna få en enda av dessa 27 linjer nedlagd — det var fullständigt klart genom riksdagens och regeringens uttalanden. Men han gjorde ändå denna framställning som en demonstration. Det är inte så en företagsledning skall handla, och det har också kritiserats inte bara här i riksdagen och 1 dagstidningarna utan även i den fackliga pressen på SJ-området. Jag vill säga till de ledamöter som motionerat beträffande dessa 27 linjer — herr Nyhage och andra — att utskottet i det fallet haft en mycket lätt uppgift. Vi har sagt att det inte finns något förslag om nedläggning av dessa linjer. Någon nedläggning är inte aktuell. Därför behöver inte de motionerna föranleda någon särskild åtgärd. Herr talman! Det är självklart att till dess vi fått en ny trafikpoliuk kvarstår kravet på att SJ skall bära sina kostnader på affärsbanenätet. Men det får inte innebära att varje liten del av verksamheten, varje kilometer räls celler varje enstaka tåg måste ge överskott, som inte bara omfattar kapitalkostnader inkl. avskrivning på återanskaffningsvärdet utan också vinst. En sådan ”atomisering” — om jag får använda det uttrycket - av kostnadsansvaret leder till orimliga resultat. När SJ nu säger att man bara följer regeringens och riksdagens direktiv, så är detta ett klart felaktigt påstående. Gång på gång har såväl regering som riksdag underkänt SJ:s sätt att räkna, men SJ återkommer, nu senast i en skrivelse av den 30 april, där man begär statsbidrag på 53 milj.kr. för i stort sett ting som regering och riksdag redan har underkänt. Hur hade det då gått om SJ fått sin vilja igenom? Jo, enligt SJ:s egna uppgifter skulle man för förra verksamhetsåret ha gjort en vinst på ca 400 milj.kr. Det motsvarar ca 20 24 på statskapitalet. Det är sådant som man från visst håll brukar kalla för övervinster när det förekommer i den privata verksamheten. Varför skulle då denna stora vinst ha uppkommit? Jo, därför att trafiken ökade så mycket mer än vad SJ hade beräknat. SJ-tedningen är fången i en förlegad syn, enligt vilken järnvägarna undan för undan skall förlora andet av transportmarknaden. Detta måste ändras. Det är en skenlösning när SJ tror att man med ett smågnetigt statsbidragstänkande och en kalkylmetodik som förutsätter ett lågt utnyttjande av kapaciteten kan driva en verksamhet på ett företagsekonomiskt riktigt sätt. Om SJ skall kunna hävda sin ställning krävs att SJ får investeringsmedel. och där har riksdagen visat att den inte bara kritiserar utan också vill ge SJ möjligheter att investera sig ur svårigheterna. I år har riksdagen 1. ex. beviljat 30 rnilj. kr. mer till SJ:s investeringar än vad regeringen föreslog. För någon vecka sedan diskuterade vi här i riksdagen med kommunikationsministern två andra järnvägsfrågor, där SJ-ledningens felaktiga in ställning fick en bjärt belysning. Den ena frågan gällde de trakasserier som från SJ:s sida förekommer gentemot passagerarna på linjen Borås-Göteborg och därmed på alla linjer där SJ sätter in landsvägsbuss på returresor i stället för tåg. Där var kommunikationsministern och jag överens om att SJ handlade fel. Den andra frågan gällde SJ:s försök att tvinga ut passagerartrafiken på sträckan Göteborg-Alingsås på landsvägen. Socialdemokraterna i trafikutskottet har haft en svårförklarlig inställning till frågan om vad som på kort sikt kan göras för att rätta till felen och få tågresandet att bli populärt. För två år sedan sade de att det ankommer på SJ:s ledning att vidta de successiva anpassnings och utvecklingsåtgärderna och att SJ skulle lämnas i fred utan pekpinnar från riksdagens sida. Förra året var dock socialdemokraterna eniga med oss om att riksdagen klart skulle säga ifrån vad som på kort sikt måste göras inom SJ. Men i år vill man inte vara med längre. Nu rör det sig, säger man i sin reservation, om frågor som naturligen ankommer på SJ:s ledning. Man säger att det givetvis ankommer på SJ självt att närmare överväga åtgärderna. När nu SJ av doktrinära skäl vägrar detta, vad gör man då? SJ har inte vidtagit de åtgärder för bättre service, chartervagnar i tåg, prissänkningar på vissa sträckor, som riksdagen enhälligt begärde. Borde då inte socialdemokraterna vara dubbelt angelägna om att säga ifrån? Vad är det som hindrar dem? Tycker de verkligen att förhållandena t.ex. på sträckan Borås-Göteborg skall få fortsätta? Jag har tidigare sagt till kommunikationsministern att det nu är på tiden att han slår näven i bordet och ser till att SJ följer riksdagens beslut. Eftersom kommunikationsministern på grund av utlandsresa är förhindrad att vara här i dag, skall jag inte närmare gå in på den frågan. Kommunikationsministern vet emellertid vad jag menar.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

Herr talman! Herr Magnusson i Kristinehamn sade att han otåligt väntar på periodkortsutredningen, och även vi från vår grupp väntar oss mycket av den. Vi tror nämligen att det rabattkort för varje län som har nämnts här skulle betyda mycket för att stimulera kollektivtrafiken, vilket är nödvändigt. Herr Magnusson var också orolig för lastbilstrafikens utveckling. Jag tycker liksom han att SJ bör få en större del av den ökning som man väntar på godstrafikens område. Det rör sig ju om väldiga siffror, och SJ borde alltså få mer av den ökning som bl.a. herr Magnusson talade om. Liksom herr Magnusson anser även jag att exempelvis förslaget om 18 meters fordonslängd allvarligt bör övervägas i sammanhanget. Jag håller gärna med herr Magnusson om att SJ har en stor uppgift att fylla. Herr Sven Gustafson i Göteborg tog upp vägfrågorna och sade sig vara glad över att AMS-medel skulle föras över till vägverket. I utskottet hade Trafikpolitiken Trafikpolitiken vi som bekant en annan uppfattning om dessa 200 milj.kr.. men jag skall inte här ta upp en ny vägdebatt. Herr Gustafson sade att den nuvarande trafikpolitiken är bristfällig, och jag kan hålla med om att det finns skäl att ändra på den. Men han glömde att nämna att det under dessa år har hänt en hel del på väg mot en ny trafikpolitik. Vi har exempelvis stödet till de icke lönsamma järnvägarna, det förstärkta statliga stödet till olönsam busstrafik, utjämning av flyg och teletaxor, transportstöd för Norrland och Gotland, överlastavgifter och kilometerbeskattning av vissa fordon, osv. Sådana saker är också steg på vägen mot en bättre trafikpolitik. Jag tror inte heller att man kan spela ut landsväg och järnväg mot varandra, utan som vi har sagt behövs det en samverkan. SJ har också i sin trafikpolitik gått in för en sådan mellan rälsbunden och landsvägsbunden trafik. Det är riktigt, herr Sven Gustafson i Göteborg, att vi förra året i stort sett var ense om utskottets skrivning. Om jag inte minns fel var det bara ett litet stycke som vi socialdemokrater ville ta bort, vilket innehöll en anmärkning mot kommunikationsministern. Men med tanke på den trafikpolitiska proposition som kommer får väl herr Gustafson inte vara förvånad om även vi från vårt håll vill lägga vår syn på den kommande trafikpolitiken. När det gäller den fråga om detaljregleringar, som han speciellt ställde till mig, var vi i utskottet av den uppfattningen att skrivningen skulle utformas så att snärjande detaljregleringar undveks. Och det håller vi fortfarande fast vid.

Herr talman! Herr Sven Gustafson i Göteborg anmärkte att vpk i fjol stod ensamt i utskottet som anhängare av snäriande detaliregleringar. 1 1963 års trafikpolitiska beslut var den fria konkurrensen en hörnsten. Vad har det fört med sig? Jo, en ohämmad utveckling av privatbilismen. Det är bl.a. detta som ligger till grund för den intensiva traftkpolitiska debatt som vi har fått. I det läget har vi mycket svårt att förstå varför man fortfarande trycker på frågor som fri konkurrens osv. I sina skrivningar här i riksdagen. Som den viktigaste målsättningen ser vi en trafikpolitik som tillgodoser regionalpolitiska, svsselsättningspolitiska, sociala och miljöpolitiska krav. För att nå dithän tror vi att man behöver tillgripa styrningsåtgärder. Vi är inte i och för sig motståndare till att man också åstadkommer samverkan mellan landsvägstrafik och järnväg. Men utvecklingen är ändå denna — vilket herr Hjorth var inne på — att lastbilstrafiken har ökat sin andel av trafiken i vårt land. Vi vill alltså i första hand ha till stånd styrningsåtgärder. ” Vad som direkt menas med detaljreglerande åtgärder kan naturligtvis diskuteras. Jag är medveten om att det före 1963 års trafikbeslut kanske fanns saker som vi nu inte vill införa. Men om man med detaljregleringar menar sådana saker som t.ex. en minskning av fordonslängden till 18 m. är vi obetingat anhängare av en sådan politik.
Herr talman! Det var inte bara formuleringen ”snärjande detaljregleringar” som vi var överens om, utan vi var också överens om att säga att det inte bör komma i fråga att genom detaljregleringsåtgärder styra över trafiken från landsväg till järnväg och att samarbetet mellan järnväg och lastbil så långt över huvud taget är möjligt bör bygga på avtal och inte på regleringar.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 Det är utomordentligt angeläget att få ett besked härom, för det är själva kärnan i hela trafikpolitiken. Anser man det möjligt att få en trafik i samverkan mellan olika transportmedel eller ser man detaljregleringar såsom den enda utvägen?

Herr talman! Herr Sven Gustafson i Göteborg tycks till varje pris vilja skapa ett motsatsförhållande mellan vår inställning i år och vår inställning i fjol. Men något sådant motsatsförhållande finns inte. Även om vi kanske inte till alla delar gillade formuleringarna i utskottets skrivning, stod vi i alla fall för utskottets hemställan förra året, eftersom vi ansåg det onödigt med reservationer. I år har vi emellertid velat ha vår principiella syn framlagd i en reservation. Därför har vi inte nämnt om några detaljregleringar. Jag håller med om att man bör lösa dessa problem i samverkan mellan olika trafikmedel för att få en välfungerande trafikpolitik i detta land. Sedan får man överväga vissa åtgärder för att stimulera trafiken. Trafiksäkerhetsmässiga och även andra skäl talar för att de längre godstransporterna till större delen bör överföras från landsväg till järnväg. Även encrgiskäl talar just nu för att detta bör åstadkommas. Det går nog att lösa problemen genom samordning och samverkan. I min förra replik hann jag inte säga någonting till herr Sven Gustafson om luftfarten, men också vi anser det angeläget att se över kriterierna för primärflygplatserna.

Herr talman! Jag kan instämma i stort i vad utskottets ordförande sagt, och jag vill liksom han beklaga att vi inte har uppnått enighet Trafikpolitiken Trafikpolitiken i trafikutskottet i år i den här viktiga frågan. I fjol var det möjligt. men i år har den socialdemokratiska delen och vpk särat sig ur den samstämmighet som då rådde. Jag beklagar det därför att kommunikationerna spelar en stor roll i ett lands utveckling. Trafikpolitiken är därför en mycket betydelsefull del av regional och lokaliseringspolitiken. Alla är väl överens om att 1963 års trafikpolitik inte har fyllt måttet eller i varje fall inte använts i regional och lokaliseringspolitiskt syfte. Det krävs en annan grundsyn för att trafiken skall bli ett regionalpolitiskt instrument. Trafiken skall ses i samhällsekonomisk belysning. Miljösynpunkterna måste få en mera framträdande plats. Sociala hänsyn måste tas. Medborgarnas rätt att ha tillgång till trafikservice måste få en mera central plats. I vårt land, som har stor yta per invånare, ställs då naturligtvis särskilda krav på samhällssolidariteten. Transportekonomiska analyser är i sig själva inte ett tillräckligt kriterium. Man måste se mera på helheten i det som man vill åstadkomma och den nytta trafiken åstadkommer. Nyttan glöms kanske alltför ofta bort, och i stället är det trafikens avigsidor som man diskuterar mera. Den gamla sjövettsregeln som säger att den som seglar för nöje skall väja undan för den som seglar för bröd kan i och för sig vara ett uttryck för hur centern ser på nyttotrafiken, men det innebär naturligtvis inte att det skall finnas flera lastbilar på vägarna än vad som är nödvändigt för att utföra en rationell transport. I det längre perspektivet med ökade transportmängder är det därför en fråga om hur den ökade fraktmängden skall transporteras. Vi tror att en bättre utvecklad trafikteknik kommer att möjliggöra att hela lastbilen, dess släpvagn, lastflaket med last eller container kommer att kunna rullas över på en järnvägsvagn för vidare befordran på långa och lämpliga sträckor. En sådan utveckling är naturlig, och den bör stimuleras. Det är en fråga om att hitta lämpliga taxesättningar för en sådan samordnad trafik mellan transportföretagen, och det är frågan om ett utvecklat samarbete mellan de olika transportföretagen. Statens järnvägar har ofta kritiserats för sin stelbenthet och sin uttalade vilja att minska antalet järnvägskilometer. SJ hårdrar riksdagens beslut med en envishet som många gånger leder till konflikter med samhällsorgan som betraktas som transportköpare. Ibland får man intrycket att det är SJ som utför samhällsplaneringen och förändrar samhällsbilden på grund av tillgängligheten till kommunikationer i form av tåg och busslinjer. Det får naturligtvis inte vara på det sättet. Vi kräver att SJ ökar ansträngningarna att popularisera tågresandet genom ökad service och tåganpassning. Vi tror nämligen att järnvägen har en framtid och att busslinjer måste upprätthållas. Vi har därför energiskt motsatt oss varje nedläggning till dess att vi fått det material som trafikpolitiska utredningen skulle avlämna. Denna utredning har nu lämnat betänkandet Trafikpolitik — behov och möjligheter. Det är bara att konstatera att utredningen inte. ger det underlag som skulle krävas för ett slutligt ställningstagande. Utredningen har ex empelvis inte gjort analyser av kommunikationsväsendet från energisynpunkt. Däremot har trafikpolitiska utredningen tagit upp ett annat område som inte låg inom ramen för utredningens direktiv, nämligen längden på lastbilarna, och där kommit fram till ett enhälligt ställningstagande. I den remissbehandling som skett av utredningens betänkande har utredningens ställningstagande på den punkten blivit illa åtgånget. Många har avstyrkt förslaget och vill avvakta den vidare utvecklingen. Jag tror också att det finns starka motiv för att här skynda långsamt. Utredningens motiv är dels en önskan att genom denna åtgärd överföra mer gods från landsväg till järnväg, dels en önskan att slå vakt om trafiksäkerhten. Jag tror att detta måste ytterligare analyseras. innan ett klart ställningstagande kan göras. Det kan vara en felsyn att tro, alt en förkortning av lastbilslängderna skulle innebära ett mindre antal bilar på vägarna. Det kan i stället bli tvärtom. Man skall också i denna diskussion komma ihåg att vi trots allt har ett begränsat järnvägsnät här i landet, 12 000 km, och det innebär i sig självt en klar begränsning av transportkapaciteten. Däremot har vi 100 000 km allmänna och 300 000 km enskilda vägar.

Utifrån ett sådant synsätt är 24-meterslängden för mig en fråga om trafiksäkerhet, och där menar jag att vi i dag inte har ett tillräckligt bra underlag för att ta ställning. Trafiksäkerhetsutredningen arbetar med dessa frågor, och jag poängterar att det är lämpligt att invänta den utredningens förslag innan definitiva ställningstaganden görs. En annan viktig fråga som har diskuterats i trafikpolitiska utredningen är inrättandet av en trafiknämnd, som skulle ha vissa samordnande uppgifter. I den departementspromemoria som nu är ute på remiss föreslås i stället inrättandet av en trafikpolitisk myndighet. Tanken är att behovet av en kontinuerlig trafikplanering fordrar ett myndighetsorgan som ger råd och anvisningar samt sammanställer och utvärderar planeringen. Jag tror att regional trafikplanering kan bli ett ändamålsenligt instrument för att mot bakgrund av en fastställd trafikpolitik sariordna och genomföra åtgärder inom transportområdet på såväl kommun som länsnivå. En av grundtankarna bakom regional trafikplanering är att få en sådan samordning mellan trafikgrenarna att en från trafikpolitisk och samhällsekonomisk synpunkt väl samlad lösning på samhällets transportproblem skall kunna uppnås. Ansvaret för en sådan samordning och därtill hörande beredning måste enligt min uppfattning falla på kommunikationsdepartementet och bör således ej överlåtas på vare sig en nämnd — som har föreslagits av trafikpolitiska utredningen -— eller på en myndighet som nu föreslås i departementspromemorian. Nuvarande Trafikpolitiken Trafikpolitiken trafikverk har nämligen det primära ansvaret för planering och genomförande inom sina sektorer, och det ansvaret kan rimligen inte upprätthållas om en trafikplaneringsmyndighet med angivna uppgifter placeras mellan ämbetsverken och kommunikationsdepartementet. Jag anser således att den regionala trafikplaneringen — där överväganden om trafiksvaga järnvägsavsnitt osv. skall ingå — även i fortsättningen skall ledas direkt från kommunikationsdepartementet, dvs. på principiellt samma sätt som den regionala utvecklingsplaneringen. Med detta har jag också svarat herr Magnusson i Kristinehamn på de frågor han ställt. Vi tror inte på detaljreglering, herr Magnusson. Vi tror på rationella transporter genom samarbete. En annan fråga som har ett trafikpolitiskt intresse är lokaliseringen till Arlanda av inrikesflyget. Genom massmedia har vi den 7 maj 1976 fått besked om hur inrikestrafiken med reguljärt flyg på Arlanda kommer att bedrivas efter det att regeringen har tvingat dit den delen av den trafik som Linjeflyg bedriver på Bromma. fr.o.m. den 1 juli 1977 skall Linjeflygs trafik vara placerad i den nuvarande utrikeshallen och SAS inrikestrafik skall placeras i den nuvarande inrikeshallen, med en oönskad uppdelning som följd — ett från passagerarnas synpunkt naturligtvis oacceptabelt förhållande. Det framgår inte av pressmeddelandet vilken vånda som ligger bakom den här slutliga lösningen. Men vi får väl anse att det är en bristande planering som har åstadkommit den; genom regeringens låt-gå-mentalitet har intrycket förstärkts av att flyget på Arlanda kommer att bli ett fortsatt provisorium. Enligt de informationer jag har fått har de olika personalkategorierna och de i inrikestrafiken inblandade flygbolagen accepterat det här provisoriet under två förutsättningar. För det första måste kraven på en tillfredsställande arbetsmiljö även i provisoriet tillgodoses. För det andra måste såväl företag som personal få bekräftat att det här provisoriet inte skall sträcka sig längre än de fem-sju år som det har talats om i underhandskontrakten. Det har sagts att personalrepresentanterna vid uppvaktning hos kommunikationsdepartementet har fått löfte om att det första kravet skall tillgodoses. Jag hoppas att det löftet kommer att bekräftas i sin helhet innan riksmötet är slut. För oss är det viktigt att slå fast såväl företagens som personalens rätt att få besked i den här frågan. Men det är dessutom helt nödvändigt att vi, som även representerar resenärerna, kräver det besked resenärerna har rätt att få om när det skall bli slut på dessa provisorier för flygtrafiken och dess lokalfrågor i vår huvudkommun. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till trafikutskottets hemställan i betänkandet.

Herr talman! Herr Dahlgren beklagar att vi inte har fått enighet i utskottet i år. Kanske var det också underförstått att det skulle vara socialdemokraternas fel. Jag har sagt tidigare att vi — med tanke på att vi väntar att den trafikpolitiska propositionen snart skall läggas fram - ville ha en mer överskådlig skrivning. Den borgerliga majoriteten ville inte nöja sig med det utan ville i skrivningen mer utförligt behandla sina partimotioner. Det är inte mycket att säga om det, men då måste herr Dahlgren förstå att även vi har behov av att, från våra utgångspunkter och värderingar, ge till känna en uppfattning beträffande trafikpolitiken. Vi kan instämma j en hel del av det som står i majoritetens skrivning, men vi ansåg att det skulle bli ganska tungrott och svårförståeligt om vi hade ändrat på en mening här och en mening där. I stället har vi i vår reservation gjort uttalanden av mera allmän och principiell innebörd, som vi tycker skall vara grundläggande för den trafikpolitiska propositionen. De syftar till ett vaktslående om och en utveckling av den kollektiva trafiken. Genom den skall man också utjämna ekonomiska och sociala skillnader mellan olika grupper av människor. Vi vill också ha en samordning mellan trafikmedlen och ett mera samhällsekonomiskt synsätt på trafiksektorn. Herr Dahlgren kom också in på SJ:s roll, som han bedömde som stor i den kommande trafikpolitiken. Jag vill gärna hålla med om det. SJ redovisar ju en gynnsam utveckling. Antalet resande med SJ:s expressoch snälltåg har ökat under åren 1973-1975 med ca 20 26, och den ökningen väntas fortsätta. Man har även vidtagit mått och steg med anledning härav, bl.a. genom utökning av pendeltågen. Vidare kom herr Dahlgren in på inrikesflygets utflyttning till Arlanda och den oönskade uppdelningen mellan SAS och LIN. Ja, det är, som herr Dahlgren sade, fråga om ett provisorium, och man har efter förhandlingar mellan de båda flygföretagen kommit fram till att det inte var möjligt att skapa en gemensam terminalanläggning, vilket naturligtvis hade varit bäst. Man får ta de lokaler som finns tillgängliga, nämligen nuvarande inrikesterminal och utrikesterminal, och det sker alltså i samförstånd mellan de båda företagen.

Herr talman! Herr Dahlgren beklagar att vi inte kom överens i trafikutskottet. Ja, de skrivningar som presenterats både i fjol och i år har ju varit baserade på de borgerligas motioner. Jag tror att inte ens herr Dahlgren menar att jag i allt skall dela de synpunkter som där kommit fram. Jag har både i fjol och i år haft anledning att reservera mig. Beträffande frågan om fordonslängdens sänkning till 18 meter säger herr Dahlgren att det finns starka motiv för att man skall skynda långsamt —- det kan vara en felsyn att det blir ett mindre antal bilar på vägarna. Det kan kanske bli tvärtom. Men det här förslaget är ju kombinerat Trafikpolitiken ” Trafikpolitiken med den i mitt tidigare inlägg nämnda tanken på en speciell linjetrafik vid SJ. Det är klart att det i och för sig kan vara en felsyn från trafikpolitiska utredningens sida att vi härigenom skall kunna överföra trafik från landsväg till järnväg, men det är ändå ett förslag som allvarligt har övervägts och som vunnit en betryggande majoritet i utredningen. Jag har i mitt tidigare inlägg nämnt trenden att lastbilstrafiken ökar sin andel av det totala transportarbetet. Vi har också haft att ta ställning till den i trafikpolitiska utredningen. Min fråga blir mot denna bakgrund: Vad har centern att föreslå för att komma till rätta med detta? Anser man inte att detta har någon betydelse? Ser man inte med oro på denna trend? Vad vill man föreslå, om man inte accepterar de åtgärder som trafikpolitiska utredningen kommit fram till? Centern har i varje fall inte framfört några sådana förslag i trafikpolitiska utredningen. Men det kan ju tänkas att centerpartiet har förslag att komma med ändå, och det kunde vara intressant att nu få reda på vilka de är.
Herr talman! Jag förmenar inte socialdemokraterna att känna ett behov av att tycka till i de trafikpolitiska frågorna. Men vad som är intressant här är ju att det som socialdemokraterna i fjol tyckte var rätt och riktigt i fråga om den framtida trafikpolitikens utformning tycker man i år är fel. På något annat sätt kan ju ert ställningstagande inte uppfattas. Det betyder att ni tror mera på en lagstiftning och en detaljreglering som det enda verkningsfulla styrinstrumentet än på ett samarbete mellan trafikföretagen, som vi har förordat när det gäller överförande av gods från landsväg till järnväg. Jag vill gärna tacka herr Hjorth. för beskedet om luftfartsverkets planer när det gäller provisorierna på Arlanda. Jag uppfattar det som ett löfte att man skall göra provisorietiden så kort som möjligt, och jag tror att detta är en nödvändighet för att vi skall få en väl fungerande flygplats. Herr Magnusson i Kristinehamn vill jag bara svara att det inte finns någonting som säger att om man inför en speciell tariff för frakttaxor för att överföra mera gods från landsväg till järnväg så kommer den att ha samma effekt oavsett om bilarna är 18 meter eller 24 meter långa. Jag har diskuterat frågan både utifrån det ställningstagande som har gjorts av de olika remissinstanserna och, framför allt. utifrån trafiksäkerhetsmässiga bedömningar. Och där är det så, herr Magnusson i Kristinehamn, att den trafikpolitiska utredningen enligt sina direktiv inte fick ta upp den här frågan därför att den delen låg hos trafiksäkerhetsutredningen. Trafiksäkerhetsutredningen har dock ännu inte tagit ställning till den, eftersom mun inte lyckats göra utvärderingen från just trafiksäkerhetssynpunkt. Därför finns det anledning att vänta.

Herr talman! Herr Dahlgren menar att vad vi ansåg vara rätt och riktigt i fjol skulle vi anse vara alldeles fel i år. Men uppriktigt sagt tycker vi att utskottets skrivning i år är motsägelsefull liksom de borgerliga motionerna. Man är välvillig åt alla håll på en gång och vill ha fri konkurrens och stöd åt alla trafikgrenar. Detta är orsaken till att vi ansåg att det var rejälare att vi hade en egen skrivning. Man skall väl inte slå ner på det — olika partier har naturligtvis olika uppfattningar. Vi ville understryka just betydelsen av kollektivtrafiken och av att utjämna de sociala och ekonomiska skillnaderna, så att vi kan få bra kommunikationer i hela vårt land. Detta är vår målsättning.

Herr talman! Det är väl så, herr Dahlgren att trafikpolitiska utredningen hade haft kontakter med trafiksäkerhetsutredningen i den här frågan. Sedan hade väl trafikpolitiska utredningen ändå det utredningsuppdraget att ta ställning till hur SJ:s verksamhet på ett bättre sätt än nu skulle kunna inpassas i ett samhällsekonomiskt riktigt perspektiv. Den utredningen kom då fram till att det inte räckte med linjetariffen utan att det fordrades kompletterande åtgärder. Som jag förut sade känner vi alla till den trend som visar att lastbilstransporterna tar en allt större andel av transportarbetet, och vi vet att detta för med sig vissa negativa konsekvenser. Det är därför nödvändigt att göra någonting för att försöka komma till rätta med dessa missförhållanden, men såvitt jag vet har man i centerpartiet inte föreslagit några sådana åtgärder utan bara sagt att man helst vill vänta och se tiden an.
Herr talman! Ingen ifrågasätter väl socialdemokraternas rätt att ha en egen uppfattning om trafikpolitiken. Det underliga är bara att utskottets betänkande, såsom det nu föreligger, knappast alls skiljer sig från det utskottsbetänkande som vi behandlade i fjol och som socialdemokraterna då stod bakom. Därför frågade jag herr Hjorth varför ni i fjol kunde ansluta er till den uppfattning som vi då förfäktade men inte till samma uppfattning i år. Till:herr Magnusson i Kristinehamn vill jag säga att det naturligtvis inte är lätt att diskutera detta med honom. Herr Magnusson är ju så övertygad om att det är enbart lagstiftning och regleringar som kan klara en överföring av den ökade transportmängden i framtiden till järnvägar, medan vi däremot har en uttalad tro på ansvar, samråd och samarbete. Vi tror att den nya, kommande transporttekniken innebär att man automatiskt kommer att ta mer gods på lärnvägarna.

Herr talman! Jag kan förstå att den socialdemokratiska minoriteten Trafikpolitiken Trafikpolitiken egentligen ville skjuta på en trafikpolitisk debatt till hösten och därvid besvara det stora antalet motioner — jag tror det är 55 — från alla partier. Det finns två skäl — för det första att man just nu kanske inte har så mycket att komma med, vilket jag också tycker reservationen visar, och för det andra att man vill avvakta den proposition som kommunikationsdepartementet har utlovat till hösten. Det är betänkligt mot bakgrunden av att socialdemokraterna och kommunikationsministern i alla fall bör lämna ett besked om vår trafikpolitik till det svenska folket — och säkert kommer att göra det — före valet.

Kanske någon av partiets representanter här kan besvara den frågan. I så fall kan de i en trafikpolitisk debatt nu vara i tillfälle att testa sådana utspel eller förslag för svenska folket, och det tycker jag är värdefullt. Jag vågar säga detta med anledning av vad som ganska nyligen sades när vi hade en diskussion om vägarna. Då uttalade man bl.a. från regeringens sida att oppositionen minsann inte vill ha några nya vägar på vissa ställen — helt klart felaktigt mot bakgrund av våra synpunkter. Själv är jag beredd att andraga huvudlinjerna i moderata samlingspartiets trafikpolitik, såsom jag ser dem i dag, utan att för den skull här kunna vara fullständig. Näst efter att producera är att transportera en av de viktigaste samhällsuppgifterna i en modern industristat. Transportväsendet ligger mitt emellan produktion och konsumtion och sysselsätter direkt och indirekt mer än en miljon människor i detta land. Det är därför viktigt att veta hur transporterna sker — att de sker på ett för alla parter så ekonomiskt sätt som möjligt, med hänsynstagande givetvis till miljö och säkerhet. När man diskuterar Sveriges produktion och vår export, som helt sammanhänger med vår ekonomi, glömmer man oftast att redovisa transporterna och deras betydelse. Finansplan efter finansplan utelämnar nästan helt en behandling av denna för vår ekonomi så viktiga fråga. Om det beror på ointresse från regeringens sida eller om transporterna fungerar så väl att hälsan tiger still, eller om frågan är så komplicerad att man mot den bakgrunden inte tar upp transporterna ur allmän ekonomisk synpunkt, det vet jag inte. I andra sammanhang diskuterar man transporter ivrigt — kollektivtrafik, miljö, planering, säkerhet. vägar, SJ, sjöfart, flyg och AMS-arbete på kommunikationsdelen. Men i ekonomiska analyser av vår ekonomi hörs sällan något om vårt transportekonomiska läge och den betydelse transportväsendet har för landets allmänna ekonomi. Det gör att man inte rent allmänt har klart för sig denna viktiga sektors inverkan på samhällslivet. När ett företag planerar sin ekonomi — i synnerhet ett större företag —- ingår transporterna som en mycket viktig del av ekonomin. När Sverige diskuterar sin ekonomi borde transporterna lika självklart vara föremål för behandling. Jag är orolig, herr talman, att transporterna här i landet ägnas mer intresse ur reglerings och planeringssynpunkt än med tanke "på den vitala ekonomiska betydelse de har. Då man talar om olika åtgärder inom transportväsendet måste man i alla fall se det från denna utgångspunkt. Om man detaljreglerar, om man ökar kostnaderna för godsflödet, innebär detta att man försvårar bl.a. vår strävan att sprida olika företagsaktiviteter i detta land. Det betyder oändligt mycket ur regionalpolitisk synpunkt. Det finns ingen som har råd att utlokalisera sig, om man samtidigt är medveten om att kostnaderna för transporten av varorna kommer att stiga: Vissa landsdelar kommer att få särskild känning av detta. Regering och riksdag blir tvungna att ständigt öka stödet till sådan företagsamhet i takt med de ökade transportkostnaderna. Vi medverkar på detta sätt till koncentration i stället för till ökad spridning — det blir resultatet av ökade transportkostnader.

I det sammanhanget kan jag också understryka vad Anders Dahlgren sagt när det gäller planeringsnämnderna, som har diskuterats i den trafikpolitiska utredningen. Jag delar Anders Dahlgrens uppfattning att ansvaret för många av dessa frågor, som gäller nedläggning av bandelar osv., bör ligga på kommunikationsdepartementet direkt. Om planeringsnämnder inrättas bör de enligt min mening ersätta vissa organ som nu har uppgifter som kan sammanföras. Transporter är personalintensiva. Lönekostnaderna per tonkilometer är höga. När LO och SAF har bestämt lönepåslaget blir den procentuella ökningen för företagen större på transporterna än när det gäller andra avsnitt. I detta sammanhang höjer man rösten och säger: Bilismen betalar inte de kostnader den förorsakar samhället. Det gäller privatbilismen och det gäller den s.k. nyttotrafiken. SJ:s ledning deltar i någon mån i detta fältrop. Är det någon i denna kammare som kan förklara för mig varför inte bilismen på samma sätt som all annan verksamhet i landet skall få använda sig av åtminstone de enklaste bokföringsbegreppen en debetoch en kreditpost? Person och godstrafiken, bilismen i allmänhet, gör det nödvändigt att vi drar fram vägar i detta land — det är riktigt. Det skapar miljöproblem och ger upphov till sociala utgifter, utgifter för sjukvård etc. En del av detta kan alltså debiteras bilismens konto. Varför då inte också kreditera bilismen den samhällsnytta som bilismen gör? Varför inte kreditera bilismen den miljötillgång det är för varje människa eHer familj att få tillgång till bil och kunna utnyttja den på sin fritid? Trafikpolitiken Trafikpolitiken Eller varför inte se saken mot bakgrund av de ekonomiska aspekter som jag nyss har försökt meddela kammaren? Hur länge skall man likt jättarna i den grekiska hjältesagan, cykloperna, enögt få betrakta denna del av samhällsverksamheten? Tyvärr är denna enögdhet lika stor i departementet som i direktiven till av departementet tillsatta utredningar. Moderata samlingspartiet kommer icke att medverka till att öka transportkostnaderna för person eller godstransporter genom olika skatter och avgifter, vare sig det gäller transporter med bil, järnväg. flyg eller båt — icke så länge vi använder oss av en ensidig bokföring, som jag vill kalla falsk bokföring, för transportväsendet i vårt land. De icke-socialistiska partierna i denna riksdag är ense om en gemensam grundläggande trafikpolitik. Vi har i många år visat upp detta i utskottsbetänkanden. Herr Sven Gustafson och herr Dahlgren har redogjort för huvudprinciperna i denna trafikpolitik. Vi är eniga om att SJ bör rustas upp, att den rälsbundna trafiken skall stimuleras, att investeringsmedel skall ställas till förfogande så att den tekniska transportutvecklingen på SJ:s område kan möta utvecklingen på vägtransporternas område och bli ett i verklig mening användbart komplement till dessa. Det väsentliga är att godsflödet och personflödet sker på ett snabbt, effektivt och samhällsekonomiskt riktigt sätt. Ordet ”samhällsekonomiskt” måste man ta för vad det är. Jag vill därför genast tillägga att detta begrepp inte får dölja eller bli grunden för samhälleliga styrningsförsök eller användas för att lägga ut socialistiska dimridåer. Sam hällsekonomiska aspekter på transporterna har hittills ofta grundats mer på okunnighet än på realiteter.

I ett sådant system kan godsterminaler vara ett nödvändigt ont och en belastning. För moderata samlingspartiet är godsflödet en produktionskedja som börjar långt in i tillverkningen och slutar i köket eller vardagsrummet hos konsumenten eller på verkstadsgolvet, om godset skall vidareförädlas. Det finns en grundläggande skillnad mellan utskottets betänkande och reservationerna. Medan utskottsmajoriteten talar om att utnyttja och stimulera exempelvis transport på järnväg och om olika tillvägagångssätt och medel för att förbättra dessa, framförs i reservationerna tankegångar om styrmedel. I vpk-motionen går man ännu längre. Där kör man in den spårbundna trafiken i en tunnel, där dagsljuset går förlorat. För att uppmuntra SJ behöver man inte styra över gods från väg till järnväg - det räcker med olika stimulansmetoder. Utskottet önskar, som också utskottets ordförande sagt, inte detaljreglera. Man kan, säger vi. träffa avtal i samarbete och konkurrens och slippa regleringar. Jag skall med glädje erkänna att jag tycker att SJ har försökt utveckla en större rörlighet i sin person och godsbefordran. Jag hoppas att man kommer att än mer utveckla denna rörlighet och införa flexiblare taxesystem och väsentligt utökad service. Det är flera år sedan moderata samlingspartiet först tog upp frågan om ofta gående tåg morgnar och kvällar mellan de stora befolkningscentra i vårt land, exempelvis Malmö, Stockholm, Göteborg. Vi hälsar med tillfredsställelse att dessa tankegångar nu är på väg att slå igenom inom SJ. Men sådan trafik får inte utvecklas på bekostnad av de många lokalstationerna utmed linjen. I vissa sammanhang har SJ försökt styra en orts placering av ungdomar i skolan. Man har föreslagit en nedläggning av vissa stationer utmed våra affärsbanenät och uttalat att de ungdomar som tidigare åkt med järnvägen kan placeras i en annan skola. SJ har inte med dessa saker att göra. Men sådana blir följderna om SJ inte på ett vettigt sätt försöker fånga upp den trafik som finns också utmed affärsbanenätet. När man talar om att styra över godset från landsväg till järnväg eller söker öka resandeströmmen till den spårbundna trafiken måste man göra klart för sig att möjligheten att göra detta är av marginell betydelse. Det vet vi ansvariga, men det låter så bra att tala om denna ökning. Där en ökning i verkligheten kan ske är givetvis på fjärrtrafikens område men i övrigt är det relativt små marginaler. Det beror på att vi saknar järnvägslinjer i huvuddelen av landet, det beror på att om man skall frakta gods eller personer från en punkt till en annan förutsätter det att man bor vid järnvägen. Annars måste man samtidigt använda sig av flera transportmedel. Blir det stora tidsförluster och ökade kostnader väljer man då i första hand bilen. Detta hindrar inte att allmänheten måste stimuleras att åka tåg där det går att åka tåg.

Det fordras också en modernisering av vagnarna så att dessa verkligen kan konkurrera med bilen. Jag instämmer i vad trafikutskottets ordförande säger om att vår målsättning är trafik i samverkan, att järnväg inte får spelas ut mot landsväg - en tendens härtill finns, vilket bl.a. framgår av SJ:s remissvar till trafikpolitiska utredningen. Vad är det då vi vill? Jo, vi vill utveckla enhetslasttekniken och ge transportföretagen chansen att på lika villkor utnyttja landets olika transportgrenar. Att effektivt klara detta tror jag inte är möjligt om man inte, som riksrevisionsverket föreslår, jämställer järnväg och landsväg och kanske låter vägverket ta hand om bandelar, där SJ specialiserar sig som transportföretag i näringslivets och samhällets tjänst. Luftfartens roll på detta område kommer herr Clarkson att ta upp. Trafikpolitiken Trafikpolitiken Vi har i utskottet valt att skjuta Brommafrågan till hösten. När den senast behandlades väckte den oerhörd uppmärksamhet i hela vårt land och särskilt inom alla expertgrupper. Utan något tillfredsställande underlag förklarade herr Norling då att miljöskydd inte kunde åstadkommas om inte ett väsentligt belopp, 1,5 miljarder kronor, anslogs för ändamålet. Personer inom det socialdemokratiska partiet som var kritiska mot herr Norling tog mot den bakgrunden ställning för att flytta Bromma. Framtiden kommer att utvisa hur vansinnigt regeringens förslag i verkligheten är med anledning av flygets utveckling.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

Herr talman! Det jag sade om tunneln var kanske mer en bildlig beskrivning av situationen och av skillnaden mellan herr Magnusson i Kristinehamn och mig när det gäller styrning och icke-styrning. Vi vill gärna att trafiken skall ske på ett naturligt sätt med de förutsättningar som föreligger på olika håll och att man inte skall tvinga in trafiken i andra banor. Det var det jag avsåg. Att effekterna av ansträngningarna att föra över trafik från landsväg till järnväg blir marginella är en praktisk verklighet. Vi skall inte slå blå dunster i svenska folkets ögon genom att säga att det finns stora möjligheter att överföra gods och persontrafik till SJ. För att det skall bli möjligt måste vi bygga ut linjenätet i alla delar av vårt land. Men moderata samlingspartiet är med på att göra vissa försök i det avseendet. Vi vill bl.a. göra en upprustning av inlandsbanan. I verkligheten är det så att godsflödet ökar, och då ökar också lastbilstrafiken vare sig vi vill det eller inte: Vi skall i hela vårt land ha ett tillfredsställande linjesystem. Vi har också sagt att vi målmedvetet vill medverka till att man när det gäller fjärrtrafiken skall utnyttja SJ i all den utsträckning som SJ kan ta emot trafik. Diskussionen på denna punkt mellan herr Magnusson i Kristinehamn och mig gäller hur vi ser på den föreliggande verkligheten. Jag tror att vi på vårt håll står fastare på verklighetens grund.
Herr talman! Herr Lothigius säger att skillnaden meHan honom och mig är att herr Lothigius står för verkligheten och jag för utopierna. Det är väldigt underligt att de borgerliga alltid gör anspråk på att stå för verkligheten, medan de socialistiskt tänkande inte skulle göra det. Nu tycker jag emellertid att inslagen av socialism i de förslag som har lagts när det gäller trafikpolitiken inte är så starka. Det knepiga är att ibland är moderaterna med på förslagen och ibland inte. Det finns ingenting fast att ta på. Det var det jag anmärkte mot förut. Jag tycker för min del inte att herr Lothigius här står för verklighetssynen, för verkligheten - som vi har talat om — är den att lastbilstrafiken ökar sin andel, och det är det vi måste försöka motverka. Varken centerpartiet eller moderaterna har här angett någon väg för att försöka eliminera de negativa effekterna av denna ökning.
Lastbilstrafiken kommer att öka sin andel, oberoende av vad herr Magnusson i Kristinehamn gör för att söka få över trafik till SJ, därför att Tratikpolitiken Trafikpolitiken SJ icke kan klara de starkt ökade godsmängder som framtiden kommer att uppvisa. Det är sanningen — såvida inte herr Magnusson vill bygga nya järnvägar där det nu inga järnvägar finns.

Herr talman! Som herr Hjorth redan har framhållit i debatten om den nya trafikpolitiken, har vi från socialdemokratiskt håll i utskottet haft den uppfattningen att det i avvaktan på den under året aviserade trafikpolitiska propositionen nu inte finns skäl att göra mångordiga och detaljerade uttalanden om den trafikpolitik som skall avlösa den modell som gällt sedan 1963. Det är ett omfattande utredningsarbete som har pågått under några år. Med något undantag är samtliga de utredningar färdiga, vilka som pusselbitar skall utgöra material för propositionen. Remissvar har avlämnats, och beredning av dessa pågår i kommunikationsdepartementet. Det kanske också bör tilläggas att såväl trafikpolitiska utredningen som andra kompletterande utredningar har varit parlamentariskt sammansatta. Olika politiska åsikter om hur vi skall utforma trafikpolitiken har haft möjlighet att komma till uttryck. Ändå har utskottsmajoriteten funnit det vara angeläget att återupprepa vissa frågor och synpunkter före propositionsskrivningen. Herr talman! Jag skall uppehålla mig vid den fråga som främst berör järnvägar och taxor. Det är reservationen 3 och delar av reservationen 1, som jag då kommer in på. Vi reservanter framhåller att de nya riktlinjerna för trafikpolitiken måste utgå från ett samhällsekonomiskt synsätt. Vi anser att det välfärdspolitiska synsätt som kännetecknar socialdemokratisk politik helt naturligt också bör omfatta trafikpolitiken. Utveckling och anpassning av transportresurserna skall också inpassas i strävan till utjämning av sociala och ekonomiska skillnader mellan landsändar och mellan olika grupper av människor. Vi förespråkar en övergripande planering av trafiken som också har anknytning till samhällsplaneringen i stort. Samtliga länsstyrelser har nu på uppdrag av regeringen gjort regionala trafikplaneringar som skall ge underlag för trafikpolitiska beslut. Planeringen berör persontrafik, godstrafik och olika slag av trafikanläggningar. Det har redovisats vad som kan anses vara tillfredsställande transportförsörjning. Förslag till framtida trafiklösningar har utarbetats och prioriteringar mellan olika investeringsbehov har diskuterats. Om detta säger vi i vårt förslag till yttrande, att riksdagen bör få en samlad redovisning i den kommande trafikpolitiska propositionen: Vi vill då också ha förslag om de åtgärder som behövs för att få till stånd den samordnande och styrande effekt på utvecklingen som varit syftet med planeringen. En på samordning och planering grundad trafikpolitik ger möjlighet och bas för prioriteringar av de ekonomiska insatserna på trafikområdet. Vi kommer även i framtiden att ha stora anspråk på samhället, anspråk som kräver pengar och resurser. Det är därför nödvändigt vad gäller trafikförsörjning såväl som andra samhällsuppgifter att undvika dubbelinvesteringar i kommunikationssektorn, vilka skulle tjäna samma trafikunderlag och samma ändamål. Vi vill från socialdemokratiskt håll understryka att järnvägen är det transportmedel som i stor utsträckning bör utnyttjas inom såväl personsom godstrafiken. Järnvägen erbjuder klara samhällsekonomiska fördelar. I den interregionala trafiken har järnvägen en viktig uppgift. På många håll i landet är järnvägen också det bästa alternativet i den regionala trafiken. För godstransporterna på något längre sträckor är vidare järnvägen av största trafikpolitiska betydelse. Herr Sven Gustafson i Göteborg efterlyste samverkan på transportsidan. Han menade att det var SJ som behöver anpassas. Men, herr Gustafson, många av de transportuppdrag som SJ har fått på senare år är det bästa beviset på att SJ inte bara är ett järnvägsföretag utan ett transportföretag som kan utnyttja olika transportmedel för att bygga upp rationella transporter. SJ har ett brett standardsortiment av transporttjänster — vagnslaster, tågbilgods, enhetslast — som täcker de flesta kunders behov. SJ har också stora möjligheter att hjälpa kunderna med helt individuella transportlösningar med ”skräddarsydda” vagnar, speciella tidtabeller osv. när standardsortimentet inte räcker till. Containertekniken har gett SJ:s kunder helt nya möjligheter att utnyttja järnvägens fördelar utan att behöva ha tillgång till industrispår. På ett 30-tal platser runt om i Sverige har SJ utrustning för att hantera container, flak och andra typer av enhetslaster och köra ut dessa till kunderna inom en vid räjong. Ute i Europa finns ca 400 terminaler som järnvägarna disponerar för enhetslaster. Man för en offensiv politik på SJ-sidan. En nyhet är den nya 7-meterscontainern, som SJ nu har under leverans. Den är speciellt anpassad för de inrikes transporterna av dagligvaror, som har en relativt låg volymvikt och inte passar så bra i den vanliga 6-meterscontainern. De nya containerna, som i första omgången omfattar 400 stycken, kompletteras med en ny modell av järnvägsvagnar med långslagiga stötdämpare och nya forslingsbilar, som får en luftfjädring för en helt ny avställningsteknik. Den nya 7-meterscontainern kommer att dämpa stegringstakten i transportkostnaderna genom att den rymmer mera och ändå inte kräver mer personal för att hanteras och transporteras. SJ satsar också på att förnya de vanliga godsvagnarna. Fler och fler slutna vagnar utrustas med öppningsbara sidor för snabbare lastning och lossning. Vad gäller öppna vagnar bygger SJ nya, 12,6 m långa, med en största tillåten hastighet av 100 km/tim. Lastbilarna, som vi anser har sin främsta uppgift i närtrafiken, har emellertid på senare år alltmera kommit in på de långväga transporterna. Lastbilarna har också fått över till sig sådant gods som annars ansetts som järnvägsgods, trots SJ:s offensiva trafikpolitik. Det här är ingen utveckling som vi vill skall fortsätta. Det är mycket Trafikpolitiken Trafikpolitiken som talar för järnvägstransport i stället. Vi anser det vara bättre med en sådan arbetsfördelning att järnvägen får ta över de tunga och stora transportmängderna. En enig trafikpolitisk utredning har föreslagit en begränsning av lastbilarnas längd till 18 meter. Vi reser inga invändningar mot det förslaget. Trafiksäkerheten, miljön, luftföroreningar och buller, energiresurserna —- allt talar för ett större utnyttjande av järnväg i stället för lastbil-landsvägståg. Den nya trafikpolitiken anser vi bör utformas så att järnvägen får spela den roll i trafikförsörjningen som är den från samhällsekonomisk synpunkt mest naturliga. Det innebär också att SJ anpassas till de förändringar av transportbehoven som uppstår. Rullande materiel och bannät måste successivt förnyas och förbättras, så att en anpassning sker till nya transportbehov. Det kommer att krävas resurser. Ja, samhället får vara berett att ställa betydande resurser till järnvägens förfogande. Men vi vill inte att riksdagen, som utskottsmajoriteten föreslår, går in och i detalj beskriver hur rabatter, servicen i sovvagnarna, serveringen i restaurangvagnarna osv. skall ordnas. Det anser vi att SJ-ledningen själv bör få klara ut. SJ:s taxor bör få en utformning som leder till bättre utnyttjande av det utmärkta transportmedel som järnvägen är. Även här krävs ett samhällsekonomiskt synsätt, där kostnadsansvaret inte strikt knyts till varje trafikgren. Den grundsynen har kommunikationsministern också givit uttryck åt i direktiven till trafikpolitiska utredningen då det gäller att se över kostnadsansvaret. Herr Lothigius efterlyste den socialdemokratiska synen på trafikpolitiken. Han frågade vad vi vill genomföra under kommande år och hur vi vill genomföra detta: Vad jag har sagt nu, herr Lothigius, är i stort svaret på dessa frågor. Herr talman! Från socialdemokratiskt håll lägger vi alltså stor vikt vid att trafikpolitiken skall utformas från ett samhällsekonomiskt synsätt. Den som tar del av den borgerliga utskottsmajoritetens skrivning skall finna att man där ganska flitigt använder ordet samhällsekonomiska. Man talar om samhällsekonomiska synpunkter, samhällsekonomiska avvägningar och samhällsekonomiska utgångspunkter i trafikarbetet. Man säger på ett ställe: ”En grundlig omprövning av trafikpoliuken måste enligt utskottets uppfattning snarast komma till stånd så att en från samhällsekonomiska synpunkter så fördelaktig fördelning som möjligt av trufikarbetet mellan olika trafikslag kan uppnås.” Det låter ju bra. Men litet längre fram kommer — fortfarande under rubriken Nya riktlinjer för den framtida trafikpolitiken — följande: ”Så sker om varje transportmedels tjänster prissätts med hänsyn till de samhällsekonomiska kostnaderna. Effektiviteten i transportapparaten och kvaliteten på transporttjänsterna torde sålunda främjas bäst genom en med tillbörligt beaktande av dessa aspekter i möjligaste mån fri och lika konkurrens mellan trafikmedel och trafikföretag.” Det är det moderata inslaget i yttrandet, och det förslaget ändrar i sak ingenting på det förhållande i trafiken som vi har levt med sedan 1963. I sin partimotion säger moderaterna: ”Den trafikpolitik regeringen nu slagit in på är oroande. Den kommer i högre grad än tidigare att begränsa konkurrensen.” Men den politik som regeringen har slagit in på, som moderaterna säger, är ju den som grundas på ett samhällsekonomiskt synsätt. I det borgerliga utskottsbetänkandet säger man alltså både ja och nej till mångomtalade samhällsekonomiska synpunkter. Vartåt det lutar kanske man ändå kan ana, när det också går att läsa att det är riktigt att åkerinäringen ges goda arbetsförutsättningar. Där går man inte in med pekpinnar som man gör till SJ och säger: Gör si och gör så. Lastbilarna lämnar man i fred, samtidigt som man kräver åtgärder ”för att inte järnvägarna skall tappa mer trafik och situationen på vägarna därigenom bli ännu värre än den är i dag”, som det står i utskottsbetänkandet. Det lyser igenom att olika uppfattningar har förenats i ett yttrande, där utgångspunkten tycks ha varit att alla vill ha fram sitt. Folkpartiet pläderar för samhällsekonomiska synpunkter men offrar åt moderaterna sitt krav på fri konkurrens. Centerpartiet följer med och skall prioritera både storstad och landsbygd, både kollektivtrafik och privatbilism. Det kom ingen replik från folkpartiet och centern på herr Lothigius inlägg, där han sade: Vi, de icke socialistiska partierna, har dessa åsikter. Det var klara högermoderata värderingar som herr Lothigius gav uttryck för. Herr talman! Det vore desto värre om det här betänkandet skulle behöva ligga till grund för ett konkret trafikpolitiskt handlingsprogram. Jag vill säga att vi kommer att göra vad vi kan för att inte den situationen skall behöva uppstå. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 3.

" Herr talman! Herr Rosqvist placerade sig själv i ett ganska besvärligt läge. Han kritiserade nämligen en del formuleringar i utskottsmajoritetens betänkande i år. De formuleringarna fanns med också förra året, när socialdemokraterna anslöt sig till betänkandet. Så det är en s.k. självkritik som det här tydligen är fråga om. Jag trodde att jag hade fått besked från herr Hjorth om att socialdemokraterna i princip står kvar vid den ståndpunkt de hade förra året. Skall jag tolka herr Rosqvist så att man nu är på väg in i regleringstänkandet igen? ' Vi menar att fjärrtransporter med tyngre gods skall gå på järnväg, när de praktiska möjligheterna finns, och vi vill ha en trafik i samverkan. Herr Rosqvist nämnde då vad SJ gör, och jag vill gärna ge ett erkännande Trafikpolitiken Trafikpolitiken åt SJ:s insats när det gäller kombinerade transporter. Men de löser ju inte hela problemet. Här gäller det också att få kombination mellan åkeriföretagen och SJ. Det gäller, som trafikpolitiska utredningen har föreslagit, att upplåta järnvägslinjer för transportföretag så att de kan hyra in sig där och erbjuda transport från dörr till dörr. Detta har SJ ställt sig negativ till i sitt remissyttrande, och det är därför angeläget att riksdagen klart säger ifrån att här måste vi ha en samverkan över huvud taget där konkurrensen drivs mellan transportföretag som kan erbjuda kombinerade transporter. Herr Rosqvist sade att man måste ställa betydande medel till SJ:s förfogande. Ja, just det. Majoriteten gav SJ 30 miljoner mer än vad herr Rosaqvist ville vara med om, därför att vi menar att SJ verkligen behöver dessa medel, och då gäller det för herr Rosqvist att gå från ord till handling. Sedan kom han in på frågorna om samhällsekonomiska utgångspunkter, och då talades det om järnvägstrafik. Jag skulle vilja ställa några frågor till herr Rosqvist i det sammanhanget: Tycker herr Rosqvist att det är samhällsekonomiskt motiverat att köra ut trafiken mellan Göteborg och Alingsås — en typisk pendeltågstrafik — från järnväg till landsväg genom att begära alltför höga subventioner från de kommuner det är fråga om? Anser herr Rosqvist att det är möjligt att bedriva en regional tågtrafik från de utgångspunkter som SJ har haft? Menar herr Rosqvist att förhållandena på linjen Göteborg-Borås är tillfredsställande?

Herr talman! Jag vill påpeka för herr Rosqvist vad jag redan har talat om här i kammaren ganska många gånger, nämligen att vi i moderata samlingspartiet är intresserade av och har medverkat till ökade investeringar för SJ. Jag har sagt tidigare, när 1963 års trafikpolitiska beslut diskuterats, att vi tycker att det var en felaktig linje att riksdagen, när det beslutet togs, icke gav SJ möjlighet att göra de betydande investeringar som verket behövt för att rusta upp sin transportapparat och bli jämbördigt i konkurrensen med andra transportsystem som av olika skäl kunnat göra erforderliga investeringar. Det betyder att vi också är beredda att medverka till investeringar i SJ, så att man där kan erbjuda de mest ekonomiska transporterna i detta land. Herr Rosqvist sade också att det är högersynpunkter som delvis har varit vägledande vid utskottets skrivning. Nej. det har inte alls varit några högersynpunkter. Det har varit de tre borgerliga partiernas synpunkter. Moderata samlingspartiet har fört fram sina synpunkter, som innebär att vi i stort delar grundsynen på hur trafikpolitiken skall utformas i framtiden. Där är det alltså inga högersynpunkter som varit vägledande — och f. ö. anklagar jag inte herr Rosqvist för några vänstersynpunkter när det gäller trafiken i vårt land. " Vad sedan beträffar de regionalpolitiska frågorna kan ju herr Rosqvist ta den cgna hembygden, Oskarshamn, som exempel. Vad är regional politik? Vad skulle det innebära om Scania-Vabis skulle överföra sina transporter, som i dag sker per bil, till järnvägen? Jo, man säger på företaget att om man skulle övergå till järnvägstransporter, så blev man tvungen att lägga ner verksamheten i Oskarshamn. Vad är under sådana förhållanden den bästa samhällsekonomiska utvärderingen? Ja, den är givetvis att företaget skall använda sig av lastbilstransporter, inte av transporter på järnväg, eftersom SJ inte kan konkurrera på de villkor som uppställs och när marginalerna är så små att man på Scania-Vabis säger att man med ett sådant transportsätt måste lägga ner tillverkningen. Är herr Rosqvist då beredd att offra jobbet för 1 300 man — eller vad det kan röra sig om — som i det området arbetar vid Scania-Vabis? Detsamma gäller förhållandena i Kalmarområdet i fråga om Volvos transporter till Göteborg. Det är sådana realiteter som måste tas fram i dagsljuset, när vi talar om samhällsekonomi.
Herr talman! Herr Sven Gustafson i Göteborg sade att jag utövar självkritik, eftersom det utskottsbetänkande som ligger på vårt bord i dag är identiskt med ett betänkande som vi från socialdemokratiskt håll har varit med om att bifalla tidigare år. Så är inte alls fallet, herr Gustafson. Här talar ni dels om samhällsekonomi, dels om fri konkurrens och menar att de två värderingarna kan sammanföras, men det är då som vi inte följer med i besluten. Den moderata uppfattningen om samhällsekonomi och den socialdemokratiska uppfattningen om vad samhällsekonomi är stämmer inte överens. Där är det två olika ideologier som möts. Moderata samlingspartiets fria konkurrens är förenlig med moderat samhällsekonomiskt tänkande. men konkurrenssamhället hör inte hemma i samhällsekonomiskt tänkande, enligt socialdemokratiskt sätt att sc, herr Gustafson. Herr Lothigius tog sedan lastbilstransporterna från Oskarshamn till Södertälje som exempel i frågan om fordonslängderna. Vad jag vet har transporterna tidigare gått på järnväg. De har flyttats över till landsväg. Men jag är inte så oroad över påståendet om att en eventuell återgång till järnvägstransporter. om man minskade lastbilsfordonens längd från 24 till 18 m, skulle innebära att I 350 man skulle mista jobbet. I så fall står industrin sannerligen på en mycket lös grund, om dess vara eller inte vara hänger på om ett lastbilsfordon är 6 m längre eller kortare. " Vad sedan beträffar de ytterligare 30 miljoner som mittenpartierna ville anslå till SJ i årets kapitalbudget är det riktigt att vi fattade det beslut som herr Gustafson angav. Men folkpartiet och centerpartiet hade krav som låg på mellan 1 och 1 1/2 miljarder. och det prutades sedan ner till 30 miljoner. Vi har från vår sida sagt att vi vill avvakta den planering och utvärdering som nu sker av hur SJ:s bannät och trafiken skall planeras här i landet. Det var ändå en mycket kraftig höjning som kom SJ till del i förslaget i budgetpropositionen till årets riksdag. Det har vi bifallit och vi har också varit med om att arbeta fram förslag Traflikpolitiken Trafikpolitiken beträffande användningen av dessa medel. Och vi kan nog säga att vi är järnvägsvänliga i mycket hög grad.
Herr talman! Jag fick inget svar på frågan huruvida herr Rosqvist anser att det finns förutsättningar för en regional passagerartrafik i det här landet när SJ säger att inte ens Alingsås-Göteborg med 4 000 resenärer om året kan motivera en sådan. Jag fick inget besked om förhållandena i Göteborg-Borås, som vi diskuterade här för någon vecka sedan, är riktiga. Jag tycker att det vore intressant att få klarhet om det. Jag fick inte heller något svar på frågan varför socialdemokraterna förra året ville tala om för SJ vad SJ skulle göra men nu inte har något som helst yrkande om att få en ändring till stånd. Är det inte ganska orkeslöst, herr Rosqvist? Sedan kommer vi till frågan om konkurrens och samverkan. Jag skall be att få läsa upp ett stycke ur förra årets betänkande, som herr Rosqvist står bakom: "Den integrerade trafikpolitik, som enligt det anförda bör eftersträvas, kan bli effektiv från samhällsekonomiska och regionalpolitiska utgångspunkter endast om den utformas så att snärjande detaljregleringar undviks. Detta synes bäst ske om varje transportmedels tjänster prissätts med hänsyn till de samhällsekonomiska kostnaderna. Effektiviteten i transportapparaten och kvaliteten på transporttjänsterna torde också främjas bäst genom en med tillbörligt beaktande av dessa aspekter i möjligaste mån lika konkurrens mellan trafikmedel och trafikföretag.” Detta uttalande ställde sig herr Rosqvist bakom förra året.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 Inom dessa ramar bör de olika trafikutövarna ges möjligheter att i marknadsmässiga former göra sig gällande efter sin olika förutsättningar.” Sedan finns det också i det betänkande som herr Rosqvist godkände förra året några vänliga ord om åkerinäringen. Jag måste fråga mig: Vart är herr Rosqvist på väg? Ingen konkurrens vill ni ha. Alternativet är ju en verklig detaljreglering. Jag tror att herr Rosqvists uttalande på den här punkten måste vara förhastat och att man även från det socialdemokratiska partiets utgångspunkt måste föredra förra årets betänkande framför årets. Skulle det vara så att det avståndstagande som herr Rosqvist här har gjort från förra årets betänkande är utmärkande för den socialdemokratiska politiken. då är det synd om Sveriges kommunikationer.

Herr talman! Jag har velat konkretisera med ett exempel vad samhälls ekonomi är, och då har jag hänvisat till herr Rosqvists eget område. Jag har själv talat med företaget för att få reda på varför man inte transporterar på järnväg utan med lastbil. Företaget säger: Vi är ett av världens största lastbilsföretag. Vi exporterar mer än 80 6 av alla lastbilar till andra länder, till många olika länder i världen. Vi är medvetna om att vi har höga omkostnader i det här landet, och vi har också medverkat till hyggliga löner åt de anställda. Men detta alt vi måste vara litet mer konkurrenskraftiga, litet mer effektiva, måste tas ut på någor sätt. Därför måste vi se till att det blir effektiva förhållanden på alla områden där vi kan medverka till sådana. Där spelar transporterna en mycket stor roll även om det kan röra sig om marginella kostnader. Det är alltså den sanna verklighet som finns som bakgrund till det samhällsekonomiska resonemanget. Och herr Rosqvist är inte beredd att förslå en förflyttning av verksamheten från Oskarshamn till Södertälje, vilket skulle bli ett av resultaten — såvida man inte är beredd att stödja företaget med allmänna medel, men det är väl inte meningen med den formen av företagsamhet? När det gäller den fria konkurrensen säger vi klart att konkurrens skall ske med ansvar och att statsmakterna på många olika områden givetvis måste gripa in för att de samhällsekonomiska intressena skall bevaras. Frågan är bara: Var går gränsen och hur skapar vi den smidigaste och effektivaste möjligheten att ta vara på våra tillgångar? Det är det frågeställningen gäller — inte ett val mellan det ena eller det andra.
Herr talman! Herr Gustafson efterlyste mina synpunkter på trafiken Alingsås-Göteborg och sade att det åker 4 000 personer om året där. Det måste vara en felsägning. 4000 per dag var alltså siffran. Jag måste säga. herr Gustafson, att jag inte är insatt i det aktuella fallet om just denna trafikdel. Men är det så att man kan ordna trafiken på ett mer smidigt sätt så förmodar jag att det är det som är anledningen till att man övergår från det ena transportmedlet till det andra. Men jag vill återigen betona att jag inte har tagit del av detaljerna i'det här ärendet och därför inte kan yttra mig om dem. Anledningen till att debatten om den fria konkurrensen och samhällsckonomin kom upp är det som står i moderata samlingspartiets partimotion. där man konstaterar att de nya värderingar som regeringen omfattar när det gäller trafikpolitiken är förkastliga. I de riktlinjer som vi socialdemokrater nu vill driva trafikpolitiken efter ligger de samhällsekonomiska aspekterna. Är det någon som ändrat sig, herr Gustafson, är det inte vi. Det är moderaterna och sedan folkpartiet och centern som klart och tydligt talar om fri konkurrens mellan olika trafikmedel. Detta är, herr Gustafson. inte förenligt med de samhällsekonomiska värderingarna på trafikpolitiken. Trafikpolitiken Trafikpolitiken

Herr talman! Jag skall i mitt anförande lägga några synpunkter på trafikpolitiken med utgångspunkt i det tema som folkpartiet har i sin motion i år. nämligen trafik i samverkan.

Det är klart belagt.

Herr talman! Jag fattade herr Sellgrons inlägg så att också han uttalade tveksamhet när det gäller längden 18 m och att han ville sc vad som kommer litet längre fram. I en tidning som heter Moderna Transporter fanns det i mars en artikel, där man intervjuat företrädare för de olika partierna om deras inställning till förslaget. I artikeln säger man att socialdemokrater och kommunister står helt bakom längden 18 m, medan däremot borgerligheten är kluven. Om denna sägs: ”Att både ha samhällsekonomi som ledstjärna och stötta upp lastbilstransporterna till 100 procent är sannerligen inte det lättaste.” Det tycker jag i viss mån har visat sig även i dag. Vad jag vill dra fram är närmast att vid tidpunkten för tidningsartikeln hade både folkpartiet och moderaterna tydligen en rätt positiv inställning till gränsen 18 m och tänkte acceptera den, medan centerns attityd var svårare all få grepp om. Då uppstår frågan: Vad är det som skett sedan tidningsartikeln skrevs och som gör att man har en mer negativ inställning i dag?
Herr talman! Herr Sellgren frågade vart jag var på väg. Jag får returnera den frågan till herr Sellgren. Herr Sellgren borde veta att jag inte skrivit direktiven till trafikpolitiska utredningen. Herr Sellgren däremot. som sitter i trafikpolitiska utredningen och har till uppgift att ta del av direktiven och fatta beslut, borde veta vad de innehåller. Herr Sellgren och herr Lothigius, som tidigare deltagit i debatten har i trafikpolitiska utredningen varit med om att exempelvis fatta beslut om att längden på lastbilar bör minska från 24 till 18 m. Jag betonade i mitt huvudanförande att flera utredningar, bl.a. den trafikpolitiska utredningen, varit parlamentariskt sammansatta. Där har ni haft möjlighet att yttra er. I likhet med herr Magnusson i Kristinehamn vill jag fråga: Vad har hänt? Varför har ni svängt på det här sättet? Trafikpolitiska utredningen anförde bl.a. trafiksäkerhetsaspekter som skäl till att man bör minska längden på lastbilarna från 24 till 18 m. Trafiksäkerhetsutredningen gör en utvärdering av detta och den är i det närmaste klar. Så mycket kan jag säga, herr Sellgren, att även trafiksäkerhetsaspekterna talar mycket starkt för att längden på lastbilarna skall minskas från 24 till 18 m. Men då kommer man också in på bedömningar om huruvida man skal! ha kvar de långa bilarna för att de ger billiga transporter, trots att de kan orsaka trafikskador och död på vägarna. Den frågan, herr Sellgren, måste vi också ta ställning till när vi behandlar trafikpolitiken och nämner de samhällsekonomiska aspekterna. Här kommer även de mänskliga aspekterna in. Sedan när det gäller järnvägen Alingsås-Göteborg är det .väl så, herr Sellgren, att det för oss inte är det viktigaste om människor åker si eller så, utan det viktigaste beträffande persontrafiken är att för människorna ute i landet nå den bästa trafiklösningen. Då får inte frågan gälla om trafiken skall gå på räls eller landsväg. Det som är bäst för människorna skall vara det dominerande. Vad som är bäst i fallet Alingsås-Göteborg undandrar sig min bedömning f.n.
Herr talman!

Den utredningen har inte tagit fram något underlag när det gäller trafiksäkerhetsfrågorna. De aspekterna skall komma fram i samband med wrafiksäkerhetsutredningens betänkande. Och från den utredningen har jag ännu inte hört någonting. Har herr Rosqvist gjort det?

Herr talman! Jag har tidigare offentligt vid flera tillfällen framhållit att uttalandet om trafiksäkerhetsaspekten när det gäller fordonslängden har kommit med av misstag i trafikpolitiska utredningens betänkande. Detta kar också bekräftats från utredningens sida. När jag läste korrekturet till betänkandet före tryckningen anmärkte jag på att denna passus om trafiksäkerhetsaspekten var med. Jag fick sedan klarsignal om att den skulle tas bort men samtidigt ett besked om att på grund av ett olycksfall i arbetet Just den bisatsen kommit med. Detta med trafiksäkerheten har man sedan hakat upp sig på i alla debatter. Trafiksäkerheten finns emellertid inte med som underlag i trafikpolitiska utredningens ställningstagande i fråga om fordonslängden. Nu har jag sagt det ännu en gång, herr Rosqvist.